Herr talman! Vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 finns fogade två socialdemokratiska reservationer. Innan jag går närmare in på reservationerna, vill jag något beröra det förslag i propositionen som gäller frågan om förtidspension för alkoholmissbrukare och andra vårdbehövande. Som bekant kan man i dag få förtidspension om ens arbetsförmåga på grund av sjukdom eller annan förändring av den fysiska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften och nedsättningen kan anses varaktig. Har man fyllt 60 år kan man få förtidspension också på rent arbetsmarknadsmässiga grunder utan hälsoprövning. När det gäller alkoholism och andra fall av missbruk har pensionsbedömningen i praxis i allmänhet kommit att bli ganska restriktiv. Alkoholism som sådan grundar sålunda i allmänhet inte någon rätt till förtidspension. Man kräver därutöver i regel att alkoholismen skall ha medfört svåra och varaktiga fysiska och psykiska följdverkningar. Skälen till denna återhållsamhet vid pensionsbedömningen är flera. Ett, och det allra viktigaste, finner man i förarbetena till lagstiftningen. Där understryks nämligen mycket starkt att man bör iaktta försiktighet när det gäller invaliditetsbedömningen vid psykiska sjukdomar, såsom neuroser och psykopati, och att man inte bör medge förtidspension i egentlig mening förrän man i rehabiliteringshänseende gjort vad som rimligen kan komma i fråga i det enskilda fallet. Jag har velat ge den här bakgrunden till gällande bestämmelser för att särskilt understryka att dagens riksdagsbeslut om lättnader då det gäller möjligheten att erhålla förtidspension vid alkoholism och annan nedsättning av prestationsförmågan inte innebär att man i något avseende skall sänka rehabiliteringskraven. Tvärtom menar vi att rehabiliteringsinsatserna bör intensifieras och byggas ut. Propositionen tar ju framför allt sikte på att söka samordna pensionsprövningen vid alkoholism och andra liknande vårdbehov med pensionsprövningen vid somatiska sjukdomar. Den vars arbetsförmåga är nedsatt med minst hälften bör rimligen kunna få förtidspension vare sig han är alkoholskadad eller lider av annan sjukdom. Det är självfallet av vikt att man vid bedömningen inte bara tar hänsyn till den försäkrades akuta problem utan bedömer vederbörandes hela situation och inte minst de bakomliggande sociala förhållandena. Låt mig understryka att beslut om förtidspension under inga förhållanden får innebära att man helt eller delvis avstår från rehabiliteringsinsatserna. Att denna princip i alldeles särskilt hög grad bör gälla i fråga om yngre försäkrade säger sig självt. Ett sätt att ytterligare markera vikten av meningsfulla rehabiliteringsåtgärder är att, som socialpolitiska samordningsutredningen framhållit, låta pensionen utgå som sjukbidrag både under rehabiliteringen och i väntan på rehabiliteringsåtgärder. Med det sagda vill jag betona det som utskottet framhöll redan förra året och som understrukits av den socialpolitiska samordningsutredningen i dess enhälliga betänkande och av utskottet nu i år, nämligen att rehabiliteringen är den utan jämförelse viktigaste frågan i alla ärenden som gäller förtidspensionering vid alkoholism och andra fall av missbruk.

I båda fallen gäller det frågor om etableringsbegränsning, dels för sjukgymnaster, dels för offentligt anställda läkare som driver privatpraktik med sjukförsäkringsmedel. Herr talman! Vi har tidigare denna höst haft debatt i kammaren om nuvarande etableringsbestämmelser på olika vårdområden. För någon tid sedan avslog ett enhälligt socialförsäkringsutskott ett antal borgerliga motioner med krav på att man bl.a. skulle avskaffa etableringsbestämmelserna inom tandvårdsförsäkringen samt att folktandvården skulle överföras i privat regi. De borgerliga utskottsrepresentanterna yrkade avslag på sina egna motioner i detta hänseende med hänvisning till den av de borgerliga avgivna regeringsförklaringen.

Det är också fallet beträffande ett antal motioner från förra riksmötet vilka behandlas i detta utskottsbetänkande och vilka gäller fritidspraktikerna. Utgångsläget tycks vara följande då det gäller de borgerligas planering för och förväntningar om att nu steg för steg kunna vidta åtgärder för en ökad privatisering av vårdsektorn. Beträffande tandvården hänvisas till regeringsförklaringen, vari betonas att reglerna för etableringskontroll skall ses över och försäkringen utvidgas till att omfatta även barn och ungdom. Som jag i en tidigare debatt här i kammaren framhållit måste detta innebära att den till riksförsäkringsverket knutna tandvårdsdelegationen, som har till uppgift att följa och handlägga dessa frågor, måste köras över. Vad beträffar kravet på en utvidgning av personkretsen inom tandvårdsförsäkringen är det här fråga om ett direkt angrepp på folktandvården, och vi löper i fortsättningen uppenbart stor risk att få barnen uppdelade efter sociala och boendemässiga förhållanden. Beträffande sjukgymnasterna har den borgerliga regeringen redan beslutat etablera en ny ordning. Tvärtemot ett enigt utredningsförslag och Landstingsförbundets mycket preciserade krav på etableringsbestämmelser lägger man denna fråga i regeringens hand att avgöras efter gottfinnande. I vad slutligen gäller fritidspraktikerna har de borgerliga avstyrkt sina egna motioner med hänvisning till regeringsförklaringen, som kort och gott slår fast att ersättningsreglerna för privatläkarvård skall vidgas, så att även offentligt anställda läkare med fritidspraktik får rätt att ansluta sig till försäkringen. Man hänvisar i detta sammanhang också till läkarvårdsdelegationen. Får jag först, herr talman, säga några ord om sjukgymnasterna, eftersom jag här har ett förflutet. Arbetet med propositionen var långt framskridet när regeringsskiftet ägde rum. Det förslag som den socialdemokratiska regeringen höll på att utarbeta byggde på ett betänkande från riksförsäkringsverket, som i grunden innebär att vi får en lösning av frågan om sjukförsäkringens ersättningsregler med enhetliga patientavgifter på samma sätt som för sjukvården i övrigt. Detta är ett positivt och riktigt förslag, som jag själv tagit initiativet till och som vi naturligtvis är glada att se förverkligat. Men det är då också viktigt att i enlighet med utredningsförslaget skapa garantier för att den offentliga vårdens behov av sjukgymnaster blir tillgodosett i erforderlig utsträckning. Jag finner det, minst sagt, egendomligt att den nuvarande regeringen ansett sig böra gå ifrån det här förslaget. Vad kan syftet vara då man vill ha ett bemyndigande för regeringen att efter fritt skön avgöra när behovet av etableringsbegränsning skall anses föreligga? Det gäller ju ändå den stora och principiellt viktiga frågan om den offentliga sektorns möjligheter att tillgodose behovet av sjukgymnastisk behandling. Det behovet är mycket stort i dag, det kan jag försäkra, inom både korttidsoch långtidssjukvården. Utskottet säger i sin skrivning att det inte föreligger någon reell skillnad mellan etableringsbegränsningen i den utformning den getts i propositionen och den etableringskontroll vi förordar i vår motion. Från socialdemokratiskt håll hävdar vi med bestämdhet att det föreligger en principiell och helt avgörande skillnad mellan regeringens och vårt förslag. Om man över huvud taget anser att man i samband med övergången till ett nytt ersättningssystem för en viss kategori vårdgivare måste ha en etableringsregel för att förhindra en överströmning från offentlig till privat vård, måste det väl också vara naturligt att man redan vid övergången till detta system har klara regler som talar om när en etableringsbegränsning skall sättas in. Propositionen innehåller bestämmelser om att riksförsäkringsverket i vissa situationer hos regeringen kan aktualisera frågan om en etableringsbegränsning. Reglerna för regeringens del är emellertid till intet förpliktande. De lämnar inga som helst garantier för att en sådan begränsning kommer att effektueras, och man vet heller ingenting om när eller hur en begränsning kommer att ske. Den formen av etableringskontroll är enligt vår uppfattning inte någon kontroll alls. Det är snarare ett sätt att slippa ifrån kontrollen. Jag vill särskilt understryka att riksförsäkringsverkets förslag till etaberingsbegränsning utarbetats i samråd med Legitimerade sjukgymnasters riksförbund, Läkarförbundet och Landstingsförbundet. Det är inte minst intressant att notera att sjukgymnasternas eget förbund inte haft något att erinra mot riksförsäkringsverkets förslag till etableringskontroll. Vi motionärer anser således att det bör ankomma på riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om etableringsbegränsning. För en sådan ordning talar också den omständigheten att frågor av detta slag måste kunna avgöras så snabbt som möjligt. Det är alltså viktigt att riksförsäkringsverket har möjlighet och medel att ingripa omedelbart om en etableringsbegränsning visar sig nödvändig. Landstingsförbundet har yttrat sig över riksförsäkringsverkets förslag till bestämmelser om etableringsbegränsning för sjukgymnaster. Därvid har förbundet uttalat att det är av utomordentlig betydelse att klara och entydiga regler finns för uppföljningen av den nya taxans utfall. Förbundet har förutsatt att vården hos privatpraktiserande sjukgymnaster inte tillåts överstiga vissa ramar. Förbundet menar att hela nettotillskottet av sjukgymnaster bör tillföras den offentliga vården. Landstingsförbundets uppfattning väger naturligtvis tungt i sådana här sammanhang, och det är sannerligen mycket märkligt att regeringen ansett sig kunna helt bortse från förbundets mening. Det är helt enkelt uppseendeväckande. Etableringsregler Med det anförda vill jag, herr talman, yrka bifall till reservationen 1. Ett stöd för den reservationen innebär den enda verkliga garantin för att den offentliga vårdens behov av sjukgymnastiska vårdgivare kommer att tillgodoses i den omfattning som över huvud taget är möjlig. Slutligen vill jag ta upp vår reservation beträffande fritidspraktikerna. När vi genomförde sjukronorsreformen borttogs privatsjukvården på sjukhusen. Det är med andra ord i lag förbjudet att driva privat sjukvård på sjukhusen. När reformen om de privatpraktiserande läkarna genomfördes, var vi på det klara med att man övergångsvis fick lov att finna en lösning av frågan vad beträffar de offentligt anställda fritidspraktikerna. Det var ytterst angeläget att detta skedde i samråd med sjukvårdshuvudmännen, landstingen. Det var med andra ord en praktisk fråga hur detta skulle ordnas övergångsvis. Det får ju inte bli så, att läkarna tar halvtid hos sjukvårdshuvudmannen och fyller på den tjänsten med fritidspraktik. I princip kan det inte vara rimligt och riktigt att en sjukhusläkare från sin mottagning på sjukhuset skall kunna hänvisa patienter till sin privatpraktik. Det kan inte heller vara riktigt att läkarna privat skall kunna ge remisser till sin egen klinik på sjukhuset. När det gäller fritidspraktikerna hoppas jag att läkarvårdsdelegationen skall komma fram till en lösning, som med vissa övergångsregler för nuvarande fritidspraktiker innebär garantier mot en utökning av denna verksamhet till nya fritidspraktiker. Beträffande den större frågan om det totala antalet privatpraktiserande läkare, som inte behandlas i detta sammanhang, finns det enligt vår mening skäl till stor återhållsamhet, särskilt i nuläget då landstingen har stora svårigheter att få tillräckligt med läkare till de nya vårdcentraler som håller på att byggas upp runt om i landet. Landstingen behöver sannerligen de nya läkarna för att kunna fullgöra sina skyldigheter för sjukvården. Det gäller i särskilt hög grad glesbygderna, där svårigheterna på många håll i dag är mycket stora. På sikt bör privatpraktikerna integreras med en sjukvård, som samhället genom landstingen har det fulla ansvaret för. Det är en viktig fråga som vi, herr talman, får anledning att återkomma till. Herr talman! Jag ber med det anförda att sålunda få yrka bifall till reservationerna I och 2. På övriga punkter yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det nu föreliggande ärendet, socialförsäkringsutskottets betänkande 1976/77:13, tar till behandling upp dels propositionen nr 44 till höstriksdagen, dels en rad motioner. Jag skall i korthet söka ge utskottets syn på de frågor som det här gäller. Den största och mest genomgripande frågan är förslaget om förtidspension vid alkoholism. Jag kan fatta mig kort på den punkten, enär utskottets herr ordförande redan har redovisat ärendet. Utskottets förslag — jag citerar ur utskottsbetänkandet — innebär en principiell förändring i synen på möjligheterna till förtidspension, nämligen: ”Det avgörande - Nr 45 måste alltid vara hur arbetsförmågan påverkas i det enskilda fallet och Tisdagen den inte arten av den sjukdom som den försäkrade lider av. Utskottet finner 14 december 1976 det också angeläget att mycket starkt betona vikten av att rehabiliteringsverksamheten byggs ut och effektiviseras. Förslaget om en mildare = Etableringsregler bedömning av rätten till förtidspension i de fall som avses i propositionen = för sjukgymnaster, har tillkommit bl.a. för att söka stimulera den försäkrade att själv i — mm.m. ökad omfattning medverka i rehabiliteringsprocessen och kan enligt utskottets mening också innebära en sådan stimulans. Pensionering vid alkoholmissbruk och andra sjukdomstillstånd får därför under inga förhållanden ersätta meningsfulla rehabiliteringsåtgärder. Att denna princip i alldeles särskilt hög grad bör gälla i fråga om yngre försäkrade säger sig självt.” Jag finner det angeläget att erinra om vad utskottet har anfört i den väsentliga delen enär det är en av hörnstenarna för att kunna ge förtidspension. Utskottet framhåller också att dessa möjligheter till förtidspension delvis är oprövade och att det därför kan vara svårt att förutse verkningarna av de nya bedömningsgrunderna. Av den anledningen är det angeläget att riksförsäkringsverket noga följer upp verkningarna av de vidgade pensioneringsmöjligheterna och undersöker vilka konsekvenser de kan få. Regeringens proposition i denna fråga grundar sig på ett enhälligt utredningsförslag från den socialpolitiska samordningsutredningen. Också utskottet har varit enigt och tillstyrkt propositionen i ärendet. Jag ber att i den delen få yrka bifall till utskottets förslag. Men jag skulle vilja tillägga ett par synpunkter. Förtidspensionering av människor som på grund av alkoholism har förlorat sin arbetsförmåga understryker kraven på en alkoholpolitik, som gör att vi kan slippa alkoholskadorna genom att förebygga dem. Här gick år efter år medan den alkoholpolitiska utredningen arbetade, och det skedde egentligen ingenting. — Ja, vad som skedde var ju att vi i stället i vårt land fick mellanölet, med alla de ödesdigra verkningar som det förde med sig, inte minst för vår ungdom — skador som i dag kan avläsas dels i det ökade antalet alkoholister, dels i de konsekvenser som drabbat den sjukvårdande verksamheten. Vi skulle få en proposition på riksdagens bord under våren 1976, men den uteblev. Den dåvarande regeringen, med socialministern, numera socialförsäkringsutskottets ärade herr ordförande, i spetsen ansåg att frågan måste utredas ytterligare. Det är angeläget att förslag till riktlinjer för den framtida alkoholpolitiken snarast möjligt föreläggs riksdagen, så att vi kan ta ställning till den frågan och besluta om en alkoholpolitik, som syftar till att främja folknykterheten. Den stora frågan när vi nu diskuterar detta ärende är hur man skall kunna förebygga den oroande utveckling som pågår. Vi vet att alkoholproblemen har förvärrats år efter år. Under år 1975 hade vi den högsta alkoholkonsumtionen per capita i det här landet under hela 1900-talet. 29 Detta visar problemets allvar, och man frågar sig med förfäran, vart vi är på väg. Vi vet att en tidig början med alkoholdrycker — här återkommer jag till mellanölets ödesdigra verkningar för ungdomen — för med sig att man lättare angrips av alkoholsjukdomar. Vi vet också att det har vuxit fram en kult kring alkoholen som är förfärande. Det anses tillhöra den moderna kulturen och vara fint att använda alkohol. Detta har också förvärrat läget. Kan vi inte få hejd på den här utvecklingen, herr talman, så kommer vi att möta sådana problem att de blir både socialvården och sjukvården övermäktiga. En stor del av de kriminalproblem vi har i dag bottnar också i alkoholmissbruket. När jag kom hit i går kväll låg det på mitt bord ett brev från en häradshövding med lång erfarenhet. Han pekade just på detta förhållande och betonade mycket kraftigt angelägenheten av att här verkligen görs någonting. Emellertid finns här också ett mänskligt problem. Alkoholen betyder plåga och ängslan för många människor och deras familjer. Här måste vi försöka nå fram till en lösning. När vi nu går att fatta beslut om möjlighet att förtidspensionera alkoholister vill jag understryka vikten av att vi verkligen satsar på den förebyggande verksamheten. I annat fall kommer vi, som jag nyss sade, att möta problem som blir oss övermäktiga; det råder inget tvivel på den punkten. Den andra fråga som vi har att diskutera gäller förslaget att sjukgymnasterna skall komma in under sjukförsäkringen. Här finns en socialdemokratisk reservation. Utskottets ärade herr ordförande talade nu, liksom tidigare, om risken för en privatisering av sjukvården och tandvården. Men här har vi legitimerade läkare, tandläkare och sjukgymnaster som gör en insats inom hälso och sjukvården mot taxebunden ersättning, som har fastställts av riksdagen. Oavsett var insatserna görs är de lika väsentliga för patienterna. I det här sammanhanget får vi ändå inte tappa bort att det til syvende og sidst gäller patienterna. Det finns etableringsbestämmelser, som har visat sig nödvändiga för att vi skall kunna trygga den offentliga vården — och enligt vad jag kan förstå råder det inga delade meningar om att den offentliga vården måste tryggas. Jag har varit med om besluten i den delen i Landstingsförbundets styrelse, och jag har ingen ändrad åsikt i dag. Den offentliga sjukvården är ju till för de många människorna, och självfallet måste den säkras. Av den anledningen har vi alltså fått etableringsbestämmelser. Jag vill emellertid tillägga att med den brist på resurser som i dag råder gäller det att tillvarata alla arbetsinsatser för att hjälpa patienterna. Att patienten ställs i förgrunden måste ju ändå vara det väsentliga; det är viktigare än att hävda doktrinära uppfattningar. Vi måste alltså, herr talman, se till, att vi utnyttjar alla resurser på detta område. Den offentliga sjukvården måste få sin andel, men vi skall inte därför nedvärdera vad som görs inom den öppna sjukvården på privatsidan. Vi behöver alla insatser — det vill jag säga som en allmän deklaration. Utskottets ärade herr ordförande tog upp frågan om hur vi skall kunna tillgodose den offentliga sjukvårdens behov av sjukgymnastiska insatser och hänvisade till vad riksförsäkringsverket har sagt i sin utredning, vad Landstingsförbundet har anfört osv. Riksförsäkringsverket har för sitt vidkommande sagt att det är angeläget att den offentliga sjukvården får sin andel — på den punkten är vi överens — och Landstingsförbundet har sagt detsamma, nämligen att den offentliga sjukvården måste tryggas. Det råder också enighet om att den fria sektorn, enligt den förteckning som görs upp, inte nämnvärt får överstiga 2 000 sjukgymnaster med ungefär 1,25 miljoner behandlingar. Landstingsförbundet har också i sitt yttrande, som herr Aspling pekade på här, ställt sig bakom dessa synpunkter. Socialministern skriver i propositionen att det är angeläget — och att regeringen kommer att se till — att den offentliga sektorn får den andel som den behöver. Med den erfarenhet jag har av sjukvårdsverksamhet tror jag att att det är en deklaration som vi kan sätta tilltro till. Därmed skulle den frågan kunna vara ur världen. Jag tror alltså att de farhågor som herr Aspling hyser i detta avseende är betydligt överdrivna. Vi har ju möjligheter här i riksdagen att se till —- och det har utskottet betonat mycket starkt — att den offentliga sektorn självfallet måste få sin andel av sjukgymnastbehandlingen. Jag ber alltså att få yrka bifall till utskottets förslag i denna del. I fråga om läkarna och privatpraktikerna föreligger motioner och också en reservation från socialdemokratiskt håll. Det kanske finns anledning att fundera litet mer på vad detta innebär för att vi skall få de rätta dimensionerna på denna fråga. Vi hade en diskussion om detta vid fjolårets riksdag. Läkare inom den offentliga sektorn har möjligheter att få ytterligare arbetstid utöver den ordinarie. Om man går till sin arbetsgivare och anmäler att man vill ha möjlighet till arbetstid utöver den ordinarie och arbetsgivaren säger att det inte finns utrymme för detta, då får vederbörande läkare utöva privatpraktik och uppförs i så fall på den förteckning över läkare som finns. Det innebär att patienten som kommer till denne läkare får samma avgifter för sin vård som i den offentliga sektorn. Om arbetsgivaren har sagt att man är beredd att ta emot dessa tjänster, men läkaren säger att han inte vill schemabinda sig, då har läkaren ändå möjlighet att ha privatpraktik. Men i detta fall går det ut över patienterna, som får betala högre avgift. Denna fråga gäller i realiteten inte läkarna utan patienternas möjligheter och tillgång till vård enligt en fastställd taxa. För att, som sagt, vi skall få rätta dimensioner på denna fråga vill jag säga att det totalt gäller 530 läkare. Av dem är 180 anslutna till sjukförsäkringssystemet. Dessa 180 har under förra året haft ungefär 200 000 besök. Det är 350 läkare som står utanför systemet. De har haft 160 000 besök. Då frågar man sig: Av vilken anledning skall de inte kunna gå in med en förlängd arbetstid enligt schema? Det är inte på det sättet som herr Aspling här sade, att man kan ta Etableringsregler halvtidstjänst för att utöva privatpraktik vid sidan om. Det är i stället utöver ordinarie arbetstid som läkaren har möjlighet till dessa arbetsinsatser. Det är det saken gäller i den här delen. Varför vill då inte läkare gå in och ta den längre schemalagda arbetstiden? Man vill kanske själv välja sin arbetstid, man vill själv avgöra när man skall vara ledig. Vidare kan familjeförhållanden spela in. Det kan alltså finnas en rad skäl som bidrar till att man inte vill binda sig. Men man vill ändå ha möjlighet att vid sidan om sin ordinarie arbetstid utöva viss läkartjänst. Varför skall man då inte kunna få detta? Det gäller ju i realiteten inte läkarna utan det gäller, som jag här har sagt, patienterna och deras möjligheter att få läkarvård till den fastställda taxan. Nog måste patienterna ändå fråga sig: Vad är det för byråkratisk ordning i det här landet? Den ene läkaren finns uppförd på förteckningen men inte den andre, och det skall vara avgörande för vilka avgifter man skall betala för sin läkarvård. Detta är alltså en fråga om att skydda patienterna, och det tror jag att också herr Aspling måste vara medveten om. Jag vill också peka på ett annat förnållande. I en tid när vi har läkarbrist, inte minst på distriktsläkarsidan, är det angeläget att se till att vi utnyttjar alla läkarresurser även på detta område. Jag ber att på den punkten få yrka bifall till utskottets hemställan, vilket innebär avslag på den socialdemokratiska reservationen. Det är framför allt i fråga om motiveringen vi skiljer oss. I utskottsbetänkandet behandlas även en rad andra frågor, som talare efter mig kommer att beröra. Jag skall därför inte gå händelserna i förväg utan inskränker mig med detta till att yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Jag skall bara på några punkter säga några ord med anledning av herr Carlssons i Vikmanshyttan anförande.

Det torde inte vara någon hemlighet för herr Carlsson i Vikmanshyttan att mycket framträdande och sjukvårdssakkunniga centerpartister i Landstingsförbundets ledning står bakom detta yttrande. Det är ingen hemlighet vilka dessa personer är, och jag kan här nämna namn som Stig F. Hansson och Börje Hörnlund, ledamot av denna kammare. Nog måste det väl, herr Carlsson i Vikmanshyttan kännas något egendomligt för centerpartisterna om de vid omröstningen om en stund skulle desavouera dessa sina ansvariga och sakkunniga företrädare i Landstingsförbundet? Är det moderaterna som helt skall få dominera regeringspolitiken på sjukvårdsområdet i fortsättningen? Jag ställer bara frågan. Sedan vill jag kort ta upp frågan om fritidspraktikerna. Jag har, herr talman, i mitt anförande sagt att det är vår förhoppning att läkarvårdsdelegationen inom riksförsäkringsverket skall kunna finna en rimlig lösning på de problem som det här gäller. Men man skall därvid, som jag också framhöll, komma ihåg att denna fråga innesluter en mycket viktig principfråga samtidigt som det under ett övergångsskede föreligger praktiska problem. Landstingsförbundet, som ändå är ansvarigt för sjukvården här i vårt land, har ju uttalat oro för ett okontrollerat frisläppande när det gäller offentlighetsanställda läkares etablering som fritidspraktiker. Man måste rimligen veta vad som händer i olika situationer. Vad skulle t.ex. hända om läkarna i allt större utsträckning började arbeta halvtid för att sedan fylla ut med privatpraktik? Nog är det naturligt att de ansvariga inom sjukvården begär att dylika frågor blir ordentligt penetrerade, och att man verkligen får en ordentlig kontroll på denna utveckling i fortsättningen.

Herr talman! Jag känner självfallet till Landstingsförbundets yttrande på denna punkt. Yttrandet antogs vid ett sammanträde den 25 september i förbundsstyrelsen. Jag tillhör förbundsstyrelsen men var inte med på detta sammanträde. Jag har inga erinringar att göra mot yttrandet. Tillåt mig emellertid säga till utskottets ärade herr ordförande att jag betraktar det som socialministern har sagt i propositionen som en garanti för att man följer upp vad Landstingsförbundet här framfört utan den byråkrati som omgången över riksförsäkringsverket innebär. Jag kan inte finna att det här föreligger någon skillnad mellan vad socialministern och Landstingsförbundet har sagt; det är bara det att man inte gör samma preciseringar i siffror. Herr Aspling gör det lätt för sig när han säger att moderaterna helt kommer att dominera sjukvårdspolitiken här i landet. För mig är det fråga om att föra en sjukvårdspolitik som främjar patienternas intressen. Vi skall ta vård om de människor som behöver vård och göra det på rätt tidpunkt och på rätt plats. När det gäller privatpraktikerna hoppas herr Aspling att läkarvårdsdelegationen skall finna vägar som gör det möjligt att komma överens på den här punkten. Det hoppas jag också. Men sedan sade herr Aspling att det var fråga om ett okontrollerat frisläppande av privatsjukvården. Det är inte med sanningen överensstämmande. Vad är det det gäller? Jo, det gäller om 350 heltidsanställda läkare skall få utöva privatpraktik utöver den ordinarie arbetstiden. Det är någonting annat än vad herr Aspling ville göra gällande. Det gäller att se till — jag kommer tillbaka till det — att vi utnyttjar alla läkarresurser vi har på det här området. Det här är också en resurs. Dessa 350 läkare har 160 000 besök, och jag förmodar att de skulle kunna Etableringsregler bli fler, om deras arbetsinsatser på fritid erkändes. Då skulle de 160 000 besök de tar emot debiteras enligt fastställd taxa, vilket skulle innebära rättvisa för patienterna. Vi är väl ändå, herr Aspling, överens om att det är patienternas intressen vi skall främja? Det är från den utgångspunkten jag för den här diskussionen. Jag tror att den oro herr Aspling hyser på denna punkt är betydligt överdriven.
Herr talman!

Det har man inte gjort. Man har tagit avstånd från det förslaget och lagt frågan i regeringens hand för att den efter, som jag sade, eget skön skall försöka klara upp den, trots att Landstingsförbundet så klart har markerat sin ställning. Det är det uppseendeväckande. Herr Carlsson kommer inte förbi detta. Han kan uttala stilla förhoppningar om framtiden, men han kan inte komma ifrån att regeringen handlat på ett helt annat sätt, och det är som sagt mycket märkligt. Tala med kollegerna i Landstingsförbundets styrelse, som varit med om beslutet, så får herr Carlsson säkerligen klart besked! När det gäller fritidspraktikerna skall jag inte föra någon längre debatt, herr talman. Jag vill bara säga att sjukvårdshuvudmannen, landstingen och Landstingsförbundet, även här uttalat sin oro. Vi har deklarationen i regeringsförklaringen beträffande denna fråga. Det är helt naturligt att man här måste ha en kontrollerad verksamhet, och jag föreställer mig att det också måste bli den lösning man kommer fram till inom läkarvårdsdelegationen — det är uppenbart. Ett frisläppande skulle utan tvivel skapa stora problem. Herr Carlsson, det är patienterna vi tänker på — patienterna i glesbygderna, patienterna i olika delar av vårt land där vi ännu inte kunnat lösa problemen på grund av brist på läkare etc. Det är detta det gäller. Jag är övertygad om att herr Carlssons kolleger, centerpartisterna i Landstingsförbundets styrelse, i hög grad tänkt på patienterna när de tagit ställning i dessa frågor.
Herr talman! Socialministerns bestämda uttalande i propositionen och utskottets uttalande på denna punkt är en bekräftelse på att man kommer att se till att den offentliga sjukvården får sin andel av sjukgymnaster. När det gäller frågan om fritidspraktikerna har jag här redovisat att det inte är fråga om någon fri verksamhet på det området — det är en kontrollerad verksamhet. Det är klart vilka läkare det gäller. Och vilka gäller det? Jo, det gäller sjukhusläkare — överläkare och andra läkare vid våra sjukhus. Frågan är om patienterna skall kunna få sjukvård till samma kostnader som hos läkare som är uppförda på läkarförteckning. Det blir inte färre vårdtillfällen i glesbygden, om man ger vederbörande sjukhusläkare möjlighet att utöva fritidspraktik i den omfattning de finner det lämpligt.

Herr talman! Jag skall här tala för reservationen I som är fogad vid betänkandet. Eftersom mycket av den debatten redan kan sägas vara avbetat skall jag gå in på några praktiska synpunkter. Riksförsäkringsverket föreslår i ett betänkande som avlämnades i september att de privatpraktiserande sjukgymnasterna skall inordnas i ett system som liknar det som gäller för privatpraktiserande läkare och tandläkare. I en bindande taxa skall enligt förslaget anges det högsta arvode som vårdgivaren får ta ut vid varje behandlingstillfälle. Vårdgivare som åtar sig att följa ersättningsreglerna skall göra anmälan om detta till försäkringskassan. De skall då föras upp på en särskild förteckning som upprättas av kassan. Som villkor för anslutning till försäkringen föreslås för sjukgymnaster gälla vissa krav på praktiktjänstgöring inom den offentliga vården. För att den offentliga vårdens personalbehov skall kunna tillgodoses i tillräcklig utsträckning föreslår riksförsäkringsverket vissa etableringsregler som skall gälla intill utgången av år 1980. Finns det anledning anta att sjukvårdshuvudmans behov av legitimerade sjukgymnaster inte blir tillgodosett i den utsträckning som behövs, kan verket föreskriva att offentligt anställd sjukgymnast inte skall föras upp på förteckning hos allmän försäkringskassa. Vidare föreslås att verket i en sådan situation skall kunna föreskriva att offentligt anställd sjukgymnast som är uppförd på förteckning över anslutna privatpraktiserande vårdgivare och som minskar sin arbetstid i den offentliga anställningen eller lämnar denna inte längre skall vara uppförd på förteckningen. Företrädarna i Landstingsförbundets styrelse för moderata samlingspartiet och folkpartiet har i ett särskilt yttrande förklarat sig inte kunna godta styrelsemajoritetens uppfattning att hela nytillskottet av sjukgymnaster skall tillfalla den offentliga vården. De framhöll att begränsningar endast skall komma i fråga om det skulle vara stor risk för överströmning från den offentliga sjukvården. Hur vet reservanterna vad som kommer att ske i ett initialskede, om vi inte redan vid ikraftträdandet av försäkringen har försett oss med instrument för att motverka en överströmning? Det är glädjande att centerpartiets ledamöter i Landstingsförbundets styrelse inte anslöt sig till det särskilda yttrande som moderater och folkpartister avgav. Jag tror att centerns företrädare starkt kände behovet av att tillräckligt med personal tillförsäkras den offentliga vården. Men Etableringsregler så kom man då fram till det läget då proposition skulle skrivas och enighet skulle uppvisas. Och då kom departementschefen fram till följande.

Vidare anser socialministern att det är ”angeläget att ett nytt ersättningssystem för privatpraktiserande sjukgymnaster m.fl. inte bidrar till att skapa en överströmning av vårdresurser från den offentliga sektorn till privat vård”. Ja, vad är det annat än ord! Det är en from förhoppning utan något som helst underlag. Jag fortsätter att citera: ”Det står klart att det är svårt att med tillräcklig säkerhet bedöma det ekonomiska utfallet av den nykonstruerade taxan och andra faktorer som kan påverka benägenheten att öppna privatpraktik som sjukgymnast. Jag anser därför att det finns behov av regler som gör det möjligt att ingripa om det skulle uppstå obalans mellan den offentliga och den privata vården när det gäller tillgången på sjukgymnaster.” Farhågorna finns tydligen, men instrumentet för att motverka denna överströmning saknas; så långt har man inte gått i propositionen. Departementschefen anför vidare att riksförsäkringsverket skall kunna meddela föreskrifter som reglerar rätten för sjukgymnaster att ansluta sig till försäkringen och att riksförsäkringsverket bör följa utvecklingen med uppmärksamhet och för regeringen anmäla behov av åtgärder. Detta innebär att riksförsäkringsverket när försäkringen träder i kraft måste göra en dag-för-dag-uppföljning av vad som händer ute på fältet. Den måste pågå under så lång tid att man får ett tillräckligt underlag för att kunna gå till regeringen och meddela hurudan situationen är. Om man kommer fram till att det bör fattas ett beslut i riksförsäkringsverkets styrelse om etableringskontroll, räkna då med minst en månads handläggningstid, innan riksförsäkringsverket till regeringen kan överlämna ett förslag med ledning av de slutsatser man kommit till. Vad kan ha hänt under den tiden? Vi kan ha haft en överströmning av sjukgymnaster till privatpraktik. Det måste väl vara helt emot socialministerns och centerpartiets åsikt i detta fall. Sedan är det en annan sak om detta inte är den samlade regeringens åsikt. Vad gör man då, om man upptäcker att den offentliga vården har blivit utarmad på personalresurser? Vi vet att det redan i dag är brist på sjukgymnaster i den offentliga vården.

Herr talman! Låt mig först instämma i vad herr Carlsson i Vikmanshyttan sagt, inte minst när det gäller alkoholproblemet. Jag tror att vi alla kan vara överens om att de nya bestämmelserna om förtidspensionering av alkoholister måste tillämpas restriktivt. Inte minst Luciafirandet har gett besked om det tidiga ölmissbruket och spritmissbruket t. 0. m. i skolorna. Vi kan då lätt inse betydelsen av att det vidtas åtgärder på detta område i tid, om vi skall ha någon chans att lyckas. Herr talman! När man lyssnat på debatten mellan herr Aspling och herr Carlsson i Vikmanshyttan och hört fru Håviks inlägg får man ett intryck av att det doktrinära ibland får gå före det kloka och riktiga. I alla sammanhang brukar vi vara ense om att så långt det är möjligt försöka ta till vara samhällets resurser på olika områden. Men tydligen skall det inte vara så när det gäller sjukgymnaster och läkare, om resursutnyttjandet sker i privat regi. Då slår socialdemokraterna bakut — av rent ideologiska skäl. Jag tycker nog att både herr Aspling och fru Håvik skulle lyssna på sin inte obekante partibroder, LO-ekonomen Nils Kellgren, som direkt har förordat privata initiativ på vårdområdet för att få fram ett konkurrensmoment och kanske nya metoder, inte minst inom åldringsvården. En offentlig vård som inte tål någon som helst privat konkurrens är det faktiskt inte så mycket bevänt med. När man lyssnar på en del socialdemokratiska röster i vårddebatten börjar man verkligen undra. Den borgerliga regeringen, säger man, håller på att privatisera sjukvården. Den offentliga vården, ärade kammarledamöter, kostar — jag är inte säker — 20-25 miljarder kronor om året. Skulle den kolossen ramla omkull bara för att några sjukgymnaster och läkare i landstingets tjänst tar emot patienter på sin fritid, efter arbetets slut, då vore den verkligen en koloss på lerfötter. Jag tycker också att man på den socialdemokratiska sidan verkligen får bestämma sig för vilken politik man anser att den nya regeringen för. Ibland säger man att vi håller på att privatisera hela sjukvården. I andra sammanhang, som när Gunnar Sträng var i Örebro, säger man att verkligheten har tvingat den borgerliga regeringen att föra samma politik som socialdemokraterna, och det har även Olof Palme hävdat, som bekant. Ni får bestämma er för om vi håller på att kullkasta det mesta eller om vi i stort sett — i varje fall på sjukvårdsområdet — följer den gamla regeringens politik. Men vad är det egentligen som skiljer de borgerliga ledamöterna från de socialdemokratiska i socialförsäkringsutskottet, och jag förmodar även Etableringsregler vid omröstningen här i kammaren? Ja, när man tittar närmare efter är skillnaden på ett sätt häpnadsväckande — i sak är den inte stor. De borgerliga står på patienternas sida, medan socialdemokraterna motsätter sig allmänhetens legitima krav att få tillhöra sjukförsäkringen även vid besök hos privatpraktiserande läkare. Det är ganska märkligt. Samtidigt vill socialdemokraterna inte hindra sjukgymnaster och läkare att öppna privatpraktik. Vi har näringsfrihet här i landet, och alla demokratiska partier är faktiskt ense om att vi skall ha näringsfrihet. Varken fru Håvik eller herr Aspling tänker alltså förbjuda någon sjukgymnast eller läkare i landstingets tjänst att ta emot patienter på sin fritid. Eller hur? Den möjligheten står dem fritt. Socialdemokraterna vill i det avseendet privatisera sjukvården precis lika mycket som de borgerliga partierna. Vad som skiljer är alltså att ni socialdemokrater inte vill att patienten skall ha det försäkringsskydd som han har när han går till en landstingsläkare. Han skall betala hela kostnaden själv om han går till en privat sjukgymnast eller en privat läkare. Och det är faktiskt en ganska märklig inställning. Jag har riksförsäkringsverkets betänkande i frågan om etableringsrätt för sjukgymnaster med mig här. Riksförsäkringsverket säger efter att ha hört Landstingsförbundet: ”Företrädarna för Landstingsförbundet har under utredningsarbetets gång särskilt betonat att de nya ersättningsreglerna inte får leda till en utökning av privatvården på den offentliga öppna och slutna vårdens bekostnad.” Nej, det säger vi också. Det får icke ske på bekostnad av den offentliga vården. Men det kan ju vara en situation, fru Håvik och herr Aspling, där den offentliga sektorn icke kan ta emot en tjänst. Jag vill direkt fråga herr Aspling, som är kvar här i kammaren: Ni har sagt i er reservation att hela tillskottet skall gå till den offentliga sektorn, men vad händer om en nyutexaminerad sjukgymnast söker anställning i offentlig sjukvård och inte får någon anställning därför att det inte finns någon plats ledig? Då måste hon ju ta emot patienter i sitt hem som privatpraktiker. Skall då patienterna straffas för det genom att betala hela kostnaden själva? Det är ju innebörden av socialdemokraternas reservation, och jag tycker nog att det är en ganska hård metod att gå fram på — hård mot patienterna. Det måste, herr talman, vara fel att försöka tillgodose den offentliga sektorn med personal genom att lagstiftningsvägen försvåra privat etablering. Det rätta måste ju vara att förbättra personalpolitiken hos den offentliga sektorn, så att landstingen kan bli attraktiva och konkurrenskraftiga arbetsgivare. Det har ställts en fråga från reservanternas sida om vem som skall bestämma etableringsreglerna för sjukgymnaster i framtiden. Skall regeringen göra det eller skall riksförsäkringsverket bestämma? Nu tycker jag inte att man behöver göra någon stor fråga av det här. Av riksförsäkringsverket kan man inte utkräva ett politiskt ansvar. Det är ju ett ämbetsverk. Riksförsäkringsverket har också direkt ekonomiskt in tresse av var etableringen sker. Det är också en grannlaga uppgift att bestämma vem som får öppna en privatpraktik och vem som inte får göra det. Jag tror nog att riksförsäkringsverket helst skulle vilja slippa den uppgiften och att det tunga ansvaret i stället lades på regeringen. Riksförsäkringsverket är inte borta ur bilden för den skull. Verket kan ju lägga fram sin syn och anföra sina argument som regeringen sedan får ta under övervägande. Det kan jag inte finna vara något fel. Av en regering kan man kräva ut politiskt ansvar, om man tycker att den handlat fel i sådana här etableringsfrågor. Herr Aspling har flera gånger sagt att socialdemokraterna tänker på patienterna och inte minst på patienter i glesbygden. Men är det inte just i glesbygden bra att ha en privatpraktiker, t.ex. en sjukgymnast? När fabriksarbetaren Andersson har överansträngt sin arm och måste ha behandling i 14 dagar, så är det väl för honom bättre att gå till en sjukgymnast i hemorten, en som kanske bor i närheten, än att behöva åka lång väg in till sjukhuset. Behandlingen blir precis densamma — varken läkare eller sjukgymnaster blir sämre för att de agerar som privatpraktiker. Jag tycker alltså, herr talman, att vi inte skall förstora de skillnader som föreligger. Det är inte så stora skillnader i sak. Vi är alla angelägna om att den offentliga sjukvården måste fungera. Den måste ha sin personal. Men vi vet också att det hos många människor finns en önskan att det skall finnas en privatpraktiker som man kan komma till på kvällstid och på annan obekväm tid. Det är för många människor en fördel att ha en privatläkare att besöka på tid då man inte kan nå den offentliga sjukvården. Likaså vet vi att det är ett års väntetid vid t.ex. ögon och ortopedavdelningarna inom den offentliga sjukvården. Min egen fru fick t.ex. fel på ögonen och försökte att komma in på den offentliga sjukvården, men det lyckades inte.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
Herr talman! Vad herr Ringaby sade senast understryker att vi alltjämt har en brist på resurser i sjukvården, och därför är det utomordentligt viktigt med en prioritering, där sjukvårdshuvudmännen helt naturligt har ställt den offentliga sjukvårdens behov i centrum för att inte få en splittring av sjukvårdsresurserna. Vi måste med andra ord satsa alla våra resurser på en utbyggnad av den offentliga sjukvården, speciellt distriktssjukvården, vid vårdcentralerna och långtidssjukvården. Det borde vara självklart. Jag beklagar djupt att ledamoten av Sveriges riksdag herr Ringaby Etableringsregler inte tar upp dessa frågor från riktiga utgångspunkter. Han vänder på alltihop — vilket inte är så överraskande — och skjuter privatiseringen i förgrunden. Det märkliga som hänt denna höst är ju att de borgerliga har avslagit sina egna motioner med hänvisning till regeringsförklaringen. Och när det gäller regeringsförklaringens avsnitt om hälso och sjukvården samt tandvården har moderaterna fått igenom sina gamla krav, som alla har en bestämd inriktning, nämligen ökad privatisering. Som jag redan framhållit sker detta i en tid då vi håller på med en omfattande utbyggnad av den offentliga, öppna distriktssjukvården vid vårdcentralerna och långtidssjukvården. Det sker i en tid då vi anser att minst hälften av alla nya läkare måste tillföras den öppna hälso och sjukvården samt långtidssjukvården. Det sker i en tid då vi vet att det föreligger stora svårigheter att få läkare till vårdcentralerna, särskilt i glesbygderna. Är det så konstigt, herr Ringaby, att vi från socialdemokratiskt håll skjuter dessa frågor i förgrunden, när vi ju tänker på patienterna i hela vårt land? Sedan vill jag beträffande sjukgymnasterna säga följande. Jag vet inte om herr Ringaby har riktigt förstått — låt mig säga det — vad det här gäller. Det sensationella är ju här att regeringen begär en fullmakt att få avgöra dessa viktiga frågor utan att riksdagen fått tillfälle att ta ställning till etableringsreglernas innehåll och utformning. Vi skall med andra ord om en stund här i kammaren votera om en fullmakt till regeringen vars innehåll vi inte vet någonting om. Tänk, herr Ringaby, om den socialdemokratiska regeringen skulle ha förfarit på det sättet! Jag nästan hör herr Ringabys indignation från talarstolen då.
Herr talman! Om en socialdemokratisk regering hade föreslagit det, så kan jag nästan garantera kammarens ledamöter att herr Aspling hade godtagit det. Sedan säger herr Aspling att jag skjuter den privata sjukvården i förgrunden — bara för att vi vill tillåta en och annan sjukgymnast eller offentligt anställd läkare att ta emot patienter på fritiden. Vi gör det av praktiska skäl och för att utnyttja den kapacitet vi har. Men då säger herr Aspling att vi skjuter hela den privata sjukvården i förgrunden. Det resonemanget är ju alldeles orimligt, herr Aspling, när den offentliga sjukvården kostar 25-30 miljarder kronor! Det är verkligen den som står i förgrunden. Det är väl så att herr Aspling faktiskt har en litet hårdare linje i sin motion än den riksförsäkringsverket och Landstingsförbundet hade. Jag har ännu inte fått något svar på frågan vad som händer med patienter till en sjukgymnast som icke kan få arbete i den offentliga vården utan måste etablera sig privat och då inte faller under sjukförsäkringen, eller en sjukgymnast som jobbar i den långa, tunga åldringsvården och som måste trappa ner sitt arbete i den offentliga vården, därför att hon helt enkelt inte orkar med det. Ni säger ju i er motion — och det säger riksförsäkringsverket också — att en sådan sjukgymnast skall avföras från sjukförsäkringskassans lista. Det innebär att de patienter som måste gå till denna sjukgymnast blir straffade — de får betala hela vården själva. Jag finner en sådan sjukvårdspolitik fullkomligt orimlig.

Herr talman! Bara helt kort! När riksförsäkringsverket lade fram sitt förslag var man helt överens om nödvändigheten av etableringsregler i någon form — det finns preciserat. Bakom detta förslag stod företrädarna för de legitimerade sjukgymnasternas riksförbund. Sjukgymnasterna själva ställde sig alltså bakom förslaget till etableringsregler. Det säger ganska mycket, herr Ringaby, om vad det här är fråga om, nämligen att någon form av kontroll måste det finnas för att inte den offentliga sektorn skall bli utarmad.
Herr talman! Där är vi helt ense, herr Aspling. Och då är vi til syvende og sidst framme vid att det ansvaret skall ligga på regeringen och icke på riksförsäkringsverket.

Herr talman! Det är ganska intressant att lyssna till min företrädare herr Asplings argumentering. Det är riktigt som herr Aspling säger att arbetet med propositionen var långt framskridet vid regeringsskiftet, och det finns heller inte några direkta förändringar i den proposition som jag har lagt fram jämfört med den som herr Aspling hade börjat arbeta med. Herr Aspling säger att det gäller att skapa garantier för att den offentliga sektorn skall få sitt. Ja, det framgår också av propositionen. Herr Aspling säger vidare att behovet av sjukgymnaster är stort. Ja, det har vi, herr Aspling, under årens lopp här i riksdagen vid flera tillfällen framhållit. Jag hoppas nu att vi kan medverka till att det behovet så småningom skall bli täckt. Sedan när det gäller herr Asplings argumentering blir man litet fundersam. Herr Aspling gör först sin egen beskrivning av propositionens innehåll och argumenterar sedan mot den beskrivningen och inte mot innehållet i propositionen. Herr Aspling säger att regeringen har tagit avstånd från riksförsäkringsverkets förslag och att det är uppseendeväckande. Herr Aspling, som sedan många år har vana att läsa och utforma propositioner borde kunna hitta något annat i den här propositionen. Den argumentering som herr Aspling för blir slag i luften. I propositionen är det klart uttryckt — och jag har använt samma formuleringar som herr Aspling hade i sitt förslag — att jag anser att det är angeläget att ett nytt ersättningssystem för privatpraktiserande sjukgymnaster m.fl. ”inte bidrar till att skapa en överströmning av vårdresurser från den offentliga sektorn till privat vård”. Etableringsregler Herr Aspling påstår att jag har tagit avstånd från riksförsäkringsverkets förslag. Jag vill då framhålla att riksförsäkringsverket uttalat i sitt förslag att riksförsäkringsverket skall, om det finns anledning anta att sjukvårdshuvudmans behov av legitimerade sjukgymnaster skall bli otillräckligt tillgodosett, få föreskriva att privapraktiserande sjukgymnast inte skall föras upp på förteckningen hos allmän försäkringskassa över vårdgivare som är anslutna till försäkringen. Propositionen säger följande: ”Uppgiften att ta ställning till frågan om särskilda etableringsregler bör t. v. anförtros regeringen som därför bör få bemyndigande att efter framställning av riksförsäkringsverket meddela föreskrifter som reglerar rätten för sjukgymnaster att ansluta sig till försäkringen. Riksförsäkringsverket bör följa utvecklingen med uppmärksamhet och för regeringen anmäla behovet av åtgärder. Reglerna bör i övrigt utformas i överensstämmelse med riksförsäkringsverkets förslag.” Skillnaden mot riksförsäkringsverkets förslag är att ordet riksförsäkringsverket bytts ut mot ordet regeringen. Jag tror inte att sjukgymnasterna tagit ställning till om det borde vara riksförsäkringsverket eller regeringen som skulle meddela dessa föreskrifter. Jag vill också säga att regeringen bedömer denna fråga så, att det är nödvändigt att följa utvecklingen på området med mycket stor uppmärksamhet. Det är skälet till denna lilla förändring i skrivningen som herr Aspling och fru Håvik gör till en mycket stor fråga. Det kan inte vara propositionens innehåll som har föranlett herr Asplings argumentering, utan det måste vara någonting som ligger på ett annat plan.
Herr talman!

Om vi får en försäkran här i kammaren att så blir fallet, är det klart att det väl finns garantier i fortsättningen att vi får en riktig och balanserad utveckling på området. Kan vi räkna med, herr Gustavsson, att inte minst Landstingsförbundets klart preciserade riktlinjer för etableringskontrollen kommer att följas vid handläggningen av dessa ärenden i socialdepartementet?
Herr talman! Jag kan svara herr Aspling på följande sätt: Min strävan kommer att bli att vi skall få en sådan ordning att de vårdbehövande erhåller bästa möjliga vård.
Herr talman! Så kan man naturligtvis uttrycka sig, när man har flytt ifrån förslagen och inte tagit ansvaret och preciserat sig. Om statsrådet tar del av riksförsäkringsverkets förslag finner han att det på s. I står följande: ”Företrädarna för Landstingsförbundet har under utredningsarbetets gång särskilt betonat att de nya ersättningsreglerna inte får leda till en utökning av privatvården på den offentliga öppna och slutna vårdens bekostnad samt att nettotillskottet av personalresurser inom den här aktuella vårdsektorn måste tillföras den offentliga vården. Verket har beaktat detta i utredningsförslaget, som under hand tillställts landstingsförbundets styrelse. —-—- Därigenom skulle de regler som föreslagits i syfte att förhindra en överströmning av vårdresurser från den offentliga till den privata vården ytterligare kunna analyseras.” I förslaget följer sedan sex olika punkter om hur detta skall ske. Jag rekommenderar herr Gustavsson att läsa Landstingsförbundets remissyttrande av den 23 september, undertecknat av Landstingsförbundets ledning, där han finner bl.a. sina partivänner herrar Stig F. Hansson och Börje Hörnlund. De har naturligtvis känt stort ansvar när de har tagit ställning i denna viktiga fråga. Man kan inte smita undan på det sättet, herr Gustavsson. Jag ställde en rak fråga — jag har inte fått något rakt svar.
Herr talman! Om herr Aspling inte vill acceptera att det vägledande i arbetet skall vara att de vårdbehövande får bästa möjliga vård, kan det inte hjälpas att jag inte kan tillfredsställa herr Aspling. För mig kommer inte någon annan ideologi att gälla än att de vårdbehövandes behov skall tillgodoses.

Herr talman! Jag skall endast ägna mig åt det avsnitt i utskottets betänkande som berör frågan om de offentliganställda läkarnas privatpraktik och därmed anslutning till sjukförsäkringssystemet.

I tre borgerliga motioner krävs nu att riksdagen gör ett uttalande, som syftar till att offentliganställda läkare med privatpraktik skall utan de begränsningar som f. n. gäller kunna anslutas till sjukförsäkringssystemet. Utskottet är enigt om att avstyrka motionerna, men vi skiljer oss när det gäller motiveringen för avslag. Etableringsregler Den borgerliga utskottsmajoriteten knyter förhoppningarna till att regeringen kommer att lägga fram förslag om att vidga sjukförsäkringens ersättningsregler för privatläkarvård så att även offentliganställda läkare med fritidspraktik får rätt att ansluta sig till försäkringen utan några begränsningar. Enligt vår mening är de skäl för en begränsning av de offentliganställda läkarnas rätt att med sjukförsäkringsmedel driva privatpraktik vilka riksdagen nästan enigt stod bakom när reformen genomfördes fr.o.m. den I januari 1975 alltjämt i lika hög grad aktuella. Syftet med begränsningen var ju att i första hand tillförsäkra den offentliga sjukvården erforderliga läkarresurser, och det bör riksdagen enligt vår uppfattning se till även i fortsättningen. Den borgerliga utskottsmajoriteten säger sig i princip dela uppfattningen att i första hand den offentliga vården skall prioriteras när det gäller läkartilldelningen. Men man vill inte ta konsekvenserna av sitt resonemang för att leva upp till sin målsättning. I utskottsbetänkandet påstår man att reglerna för begränsningen av fritidspraktikernas rätt att ansluta sig till försäkringen har haft negativa effekter, dvs. att det totala antalet läkartimmar skulle ha blivit mindre. Detta är emellertid inte på något sätt dokumenterat i utskottsbetänkandet. Herr Carlsson i Vikmanshyttan sade nyss att 180 av de offentliganställda läkarna f. n. äger rätt till privatpraktik. Jag förmodar att herr Carlsson gjorde sig skyldig till en felsägning. Enligt uppgifter från upplysningstjänsten ägde 1 oktober i år 280 läkare rätt att bedriva fritidspraktik vid sidan av sin offentliga anställning. Det innebär att 250 läkare står utanför. Hur många av dessa som har s.k. särskild arbetstid hos sin arbetsgivare, landstingen, känner vi inte till. Men jag förutsätter att det är ganska många. Självfallet har också de andra, som har begärt men inte fått tillstånd att bedriva någon privatpraktik, viss praktik utanför sin offentliga anställning. Men enligt vår mening är det väsentligt att se till att i första hand den offentliga läkarvården blir tillgodosedd med läkarresurser. Detta är också en förhandlingsfråga. Riksförsäkringsverket har en läkarvårdsdelegation, sammansatt av representanter för Läkarförbundet, Landstingsförbundet och riksförsäkringsverket, som i sina förhandlingar tar upp just denna fråga tillsammans med alla andra frågor som berör läkarvård av denna art. Enligt förljudande pågår f.n. i riksförsäkringsverket överläggningar om bl.a. etableringsrätten för fritidspraktiker. Vi anser att det finns all anledning att slå vakt om att den offentliga läkarvården får tillräckliga resurser för att kunna fylla sina viktiga uppgifter.
Herr talman! De uppgifter som jag lämnade innebar, herr Karlsson i Ronneby, inte någon felsägning. Jag har fått uppgifterna från Sveriges läkarförbunds remissyttrande till socialförsäkringsutskottet, daterat den 30 september. Jag har ingen anledning att betvivla Läkarförbundets upp gifter.
Herr talman! Ja, herr Carlsson i Vikmanshyttan, här står uppgift mot uppgift. Jag har så sent som i dag på morgonen från upplysningstjänsten fått uppgift om att 280 av de offentliganställda läkarna har rätt till fritidspraktik. Jag tror på upplysningstjänstens uppgifter i detta avseende.

Herr talman! På ett ställe i utskottets betänkande står: ”Utskottet vill gärna understryka att det fortfarande hyser den principiella inställningen att den offentliga vården även framdeles i första hand bör prioriteras när det gäller sjukvårdsresurserna.” Det är, som jag uppfattar det, ett alldeles klart besked från utskottsmajoriteten och därmed självfallet också från folkpartiet. Vi slår klart fast att det är den offentliga vården som skall prioriteras. Därmed frågar man sig med ganska goda skäl vad denna debatt egentligen handlar om. Jag kan inte finna annat än att socialdemokraterna med herr Aspling i spetsen för en ganska Don Quijotsk kamp mot väderkvarnar. Debatten gäller alltså inte om vi skall privatisera sjukvården eller inte. Det finns en mycket bred majoritet bakom den nuvarande organisationens huvuddrag. Debatten gäller i stället andra saker. Hur skall befintliga sjukvårdsresurser i högre grad kunna mobiliseras till aktiva insatser? Hur skall ökad jämlikhet kunna skapas mellan patienter som söker sjukvård inom olika tillåtna sektorer? Hur skall människor i större utsträckning kunna välja sin egen läkarkontakt och knyta närmare mänskliga relationer med läkare som de själva har valt? Vi har inte på långa vägar funnit någon lösning på dessa problem. Men ett litet steg mot en lösning av en del av problemen kan man ta genom att låta fritidspraktiker anslutas till sjukförsäkringen i större utsträckning än i dag. Vi kan, såsom skett i debatten, bl.a. hänvisa till yttrandet från Läkarförbundet, där man på ett riktigt sätt fokuserar problemen när man säger att detta inte är en fråga i första hand för läkarna utan en fråga för de patienter som enligt Läkarförbundets statistik tillsammans gör ca 160 000 läkarbesök om året. Det är ett litet antal läkarbesök sett i förhållande till det totala antalet läkarbesök, bara ca 5 96 av alla besök hos privatpraktiserande läkare. Men det är ett mycket stort antal läkarbesök för de människor som gör dessa besök och som alltså är uteslutna från de förmåner som sjukförsäkringen ger till andra patienter. Då måste man fråga socialdemokratin och herr Aspling: Tycker ni att det är principiellt riktigt att tusentals patienter på detta sätt själva får betala hela sin sjukvårdskostnad? Är det riktigt att acceptera ett system där plånboken avgör i vilken grad man har valfrihet mellan olika läkare? Om socialdemokraterna inte accepterar den principen måste man ju fråga sig: Vad vill socialdemokraterna göra? Skulle ni hellre vilja förbjuda fritidspraktikerna att ägna sig åt läkarverksamhet?

Renheten i debatten kräver att socialdemokraterna tar ställning för det ena eller det andra. Den tredje och rimliga vägen ur den här klämman vill socialdemokraterna uppenbarligen inte acceptera, nämligen att skapa den sociala rättvisan genom att i rimlig utsträckning och inom måttliga ramar tillåta en privat sjukvård att fungera. Intrycket av att det rör sig om en Don Quijotsk kamp mot väderkvarnar förstärks om man läser reservationen 2 grundligt.

Nog hade jag väntat mig att en reservation med en f. d. socialminister som första namn skulle kunna producera litet sakmaterial, något erfarenhetsmaterial, någon statistik ifrån Sverige eller andra länder, någonting hållfast som antyder att det faktiskt skulle kunna förhålla sig så. Men detta finns det inte ett spår av. Här finns bara en ren gissning rakt ut i luften: ”Det kan inte uteslutas.” Det är ju en fras man kan använda i vilka sammanhang som helst. I mänskliga samhällen är det få saker som helt kan uteslutas när vi blickar in i framtiden. Men det är inte särskilt handfast och knappast tillräckligt som underlag för ett konkret politiskt yrkande i Sveriges riksdag. Vad är det socialdemokraterna yrkar konkret? Vad är det för konkret skillnad i hur man vill att dessa frågor skall handläggas? Ja, den skillnaden krymper också på ett för reservanterna ganska betänkligt sätt. Enligt reservationen ”bör det i första hand ankomma på läkarvårdsdelegationen att föreslå eventuella ändringar i bestämmelserna om etableringsbegränsning för fritidspraktiker”. Men detta är till sitt sakinnehåll exakt den beslutsgång som utskottsmajoriteten också förordar, nämligen att initiativet till en förändring skall utgå ifrån läkarvårdsdelegationen. Utskottet förutsätter, skriver majoriteten, att man vid de överläggningar som läkarvårdsdelegationen skall ta upp, skall kunna nå en lösning av frågan om fritidspraktikernas anslutning till försäkringen. När det alltså gäller själva handläggningsgången, som socialdemokra terna i andra sammanhang gör så stort väsen av, är vi överens om att det är rimligt att själva utgångspunkten för det initiativ vi förväntar oss skall komma från läkarvårdsdelegationen. Herr talman! Det synes mig som om den nya oppositionen har svårt att finna angreppsvinklar på den nya riksdagsmajoriteten. Man försöker återuppliva högerspöket genom grundlösa attacker som är byggda på rena gissningar och förmodanden. Finns det då inga sakliga skillnader i den fråga vi debatterar? Jo, det finns en saklig skillnad. Men den gäller inte privatpraktisering eller inte privatisering av sjukvården. Någon skillnad där existerar inte. Vi är fullständigt överens om att den offentliga sjukvården skal! prioriteras. Herr Aspling gav i en replik flera exempel på den satsning på den offentliga sjukvården som under stor enighet pågår ute i landstingen. Men det finns en saklig skillnad. Socialdemokraterna vill antingen behålla plånboken som valmetod inom sjukvården eller totalförbjuda ett fritt läkarval. Det vore intressant att få ett besked om vilken av dessa två ståndpunkter som är socialdemokratins. Vi vill å andra sidan mobilisera befintliga sjukvårdsresurser och skapa social rättvisa. Det är den sakliga skillnaden mellan de två olika åsikterna här.
Herr talman! Debatten har pågått länge och jag skall försöka fatta mig kort, men herr Gahrton svepte ju i väg över vida fält och kom med åtskilliga märkliga inte bara kommentarer utan också beskyllningar. Jag hoppas, herr talman, att herr Gahrton använder sitt inflytande i fortsättningen här i kammaren till att förhindra just en privatisering av sjukvården. Det tal han för om att han vill sätta patienten i centrum och att detta om fritidspraktikerna egentligen bara är en fråga om att se till att alla kan komma in i sjukvården på försäkringens villkor, är ju bara ett sätt att argumentera. I utskottsbetänkandet säger man visserligen att man hoppas att läkarvårdsdelegationen skall finna en lösning, men det är i alla fall regeringen som skall lägga fram ett förslag till riksdagen, vilket även framgår av skrivningen. Jag hoppas också — det har jag sagt i dag — att man skall finna en rimlig lösning inom läkarvårdsdelegationen. Men, herr Gahrton, det här är inga Don Quijotska diskussioner om väderkvarnar. Gå till de ansvariga inom sjukvården, herr Gahrton, och lyssna på dem. Menar herr Gahrton att de ansvariga inom Landstingsförbundet inte heller begriper dessa frågor? De har nämligen klart uttalat sin oro och framhållit att nuvarande bestämmelser motiveras främst av att samhället inte ansett sig kunna förbehållslöst stödja ett system som ger negativa effekter på vårdkontinuiteten för den enskilde. Bestämmelserna måste också ses mot bakgrunden av svårigheterna att få läkare för att upprätthålla basfunktionerna inom samhällets sjukvård. Även i kort per Etableringsregler spektiv kan man med fri etablering av fritidspraktik tänka sig att relativt många läkare väljer deltidsanställningar hos sjukvårdshuvudmännen och sedan kompletterar med fritidspraktik, vilket avsevärt skulle försvåra möjligheterna för den enskilde att upprätthålla kontakt med samma läkare inom den offentliga vården. Detta säger alltså de ansvariga inom Landstingsförbundet. Menar herr Gahrton att man kan bortse från landstingens klart deklarerade uppfattningar? I så fall är det fråga om en ny ordning här i landet, som innebär att regeringen i fortsättningen — med herr Gahrtons stöd — uppenbart kommer att driva en sjukvårdspolitik utanför landstingen. En sådan kollisionskurs skulle jag, herr Gahrton, på det bestämdaste vilja varna för.
Herr talman! Om jag tog vida, svepande drag, fick jag en god medtävlare i herr Aspling. Det är naturligtvis fullständigt grundlöst att vi skulle förorda att man skulle driva sjukvårdspolitik utanför landstingen. Tvärtom är det självfallet att sjukvårdspolitiken skall vara baserad på den massiva erfarenhet som finns i landstingen. Och det är, som alla vet, landstingen som bedriver sjukvårdspolitiken i grund och botten här i landet. Men det hindrar inte att man också kan lyssna på dem som arbetar inom sjukvården, på dem som sköter det dagliga arbetet och känner patienternas problem med den organisation läkarvården har i dag. Därför är det av ett visst intresse att Läkarförbundet, som representerar läkarna, betraktar denna frågan som ett viktigt socialt problem för alla de tusentals patienter som använder sig av fritidspraktikernas tjänster. Jag tycker att den här frågan illustrerar ett dilemma. Det är alldeles uppenbart, och det inser ju också vi, att det kan finnas risker med en konkurrens mellan offentlig sjukvård och privat sjukvård. Vi har tagit vår del av ansvaret för att bygga ut den offentliga sjukvården. Det sker en massiv utbyggnad av den offentliga sjukvården, och vi medverkar centralt och regionalt för att denna utbyggnad skall fortsätta. Men nu ser vi att erfarenheten visar att det finns en marginal, som vi ju alla accepterar skall få lov att skötas av fritidspraktiker. Så länge herr Aspling inte har sagt att han skulle vilja totalförbjuda privatpraktiserande och fritidspraktiker att klara denna marginal, antar jag att detta är utgångsläget. Då är frågan: Är det rimligt, herr Aspling, att för framtiden acceptera att det är plånboken som skall avgöra vilka människor som kan köpa sig denna extra förmån? Detta är ju den centrala fråga som ni inte har svarat på, men som jag tycker att ni rimligen måste svara på. Antingen får ni välja vår linje eller förbjuda marginalen, eller också accepterar ni en social orättvisa. Vad är er ståndpunkt?
Herr talman! Herr Gahrton var betydligt mera dämpad denna gång. Han var med andra ord försiktigare, och det tror jag var mycket klokt. Innerst inne förstår han nog vad det här egentligen gäller. Jag har i dag i den aktuella frågan, herr Gahrton, sagt att när reformen om de privatpraktiserande läkarna genomfördes var vi på det klara med att man övergångsvis fick lov att finna en lösning på frågan i vad gäller de offentliganställda fritidspraktikerna. Det var ytterst angeläget att detta skedde i samråd med sjukvårdshuvudmännen. Med andra ord var det en praktisk fråga om hur man skulle ordna detta övergångsvis, och jag har i dag uttalat min förhoppning om att man också kommer att finna en rimlig lösning. Det är den praktiska delen. Sedan skulle jag vilja ställa en principfråga, eftersom herr Gahrton ju är mycket intresserad av principfrågor. Anser då herr Gahrton i själva principfrågan att det är rimligt och riktigt att en sjukhusläkare från sin mottagning på sjukhuset skall kunna hänvisa patienter till sin privatpraktik, och tycker herr Gahrton att det är riktigt och rimligt att en läkare privat skall kunna ge remisser till sin egen klinik på sjukhuset? Jag skulle gärna vilja ha ett svar på den frågan.
Herr talman! Jag är mycket intresserad av principfrågor men ännu mer intresserad av konkreta, handfasta sociala frågor och av den materiella, konkreta situationen för människor som söker sjukvård. Därför säger jag, och till skillnad från herr Aspling skall jag ge ett svar, att jag, medveten om alla de problem som finns, svarar ja på de ställda frågorna i den mån det är ett rimligt sätt att underlätta för människor som söker sjukvård och i den mån det är ett rimligt sätt att skapa social rättvisa. Herr Aspling skulle emellertid ha berikat debatten och informerat såväl Sveriges riksdag som Sveriges folk ifall han hade kunnat ge ett svar på min fråga om han accepterar den sociala orättvisan eller om han kanske är blind och inte ser att det här finns en social orättvisa, eller om han, för den händelse han hade haft möjlighet, skulle ha velat genomdriva en tvångslag och införa totalförbud. Detta är den centrala fråga som man måste få svar på för att kunna veta var socialdemokratin står. Som sagt: Principer i all ära, men det här handlar om situationer för patienter som bör ha rätt att ha samma förmåner som patienter som får vård i andra former.

Herr talman! Alla vet att Jeppe super, men ingen frågar varför. Detta citat av Holberg kan man använda även i dag när det gäller alkoholproblematiken. Man skulle också kunna säga någonting liknande när det gäller den behandling som alkoholproblematiken har fått här i kammaren i dag — den har mer eller mindre sprungits förbi och detta kanske Etableringsregler 50 har skett med anledning av den enighet som finns i utskottet. Låt mig slå fast att vänsterpartiet kommunisterna inte är emot alkoholproblematikernas rätt till förtidspension och att vi anser att den hittillsvarande särbedömningen är felaktig. Förslaget innebär rent sakligt att man bekräftar en praxis som gällde för några år sedan när riksförsäkringsverket accepterade alkoholism som grund för förtidspension. Beslut i den riktningen upphävdes sedan av försäkringsdomstolen. Den förändrade bedömningen får inte medföra att rehabiliteringen åsidosätts.

Utskottet talar om att också den försäkrade själv i ökad omfattning skall delta i rehabiliteringen. Som socialministern uttrycker det gör han det litet lätt för sig. Visserligen sägs att pensionering är sista åtgärd när rehabilitering inte längre anses möjlig, men det finns en betydande risk att pensioneringen kommer att ersätta riktiga rehabiliteringsåtgärder. ”Torkarna”, som propositionen hänvisar till, fungerar inte som meningsfulla och verksamma rehabiliteringsorgan annat än i rena undantagsfall. Det är därför ingenting att hänvisa till om man nu verkligen vill göra någonting för människor med alkoholproblem. Herr Carlsson i Vikmanshyttan oroade sig för att den pågående utvecklingen av alkoholkonsumtionen — om den får fortsätta — blir socialoch sjukvården övermäktig. Ja, herr Carlsson, alkoholproblematiken är redan social och sjukvården övermäktig och har alltid varit det. Det här beror på en felaktig och underdimensionerad vård och på den utslagningsprocess som samhället består de enskilda individerna. Sakligt sett innebär förslaget att man kan grunda pension på den faktiska situationen och slipper utföra exempelvis en behandlingsmässigt onödig psykologisk undersökning för att konstatera en alkoholbetingad hjärnskada. En nackdel med förslaget är att det kan leda till att alkoholism betecknas som en sjukdom och att man därmed också bortser från sociala faktorer. En annan nackdel är att man indirekt accepterar en orimlig situation på arbetsmarknaden, som innebär att medelålders och äldre utan utbildning i praktiken inte har några möjligheter att få jobb, särskilt om de dricker mycket sprit, vilket i sin tur i hög grad kan vara en följd av utslagningen. En av effekterna kan då bli att man ersätter en i och för sig felaktig tvångsvård på anstalter med att pensionera folk, ge dem en pensionärsbostad och kompensera bristen på sysselsättning med en mycket knapp ekonomisk trygghet. I stället för att ta hand om hunsade alkoholister som riskerar att hamna på Svartsjö eller Venngarn försöker man numera skapa om samma människor till ”glada förtidspensionärer”, ofta med viss hjälp av lugnande piller. Nr 45 Tyvärr finns det inte så mycket att välja på — vi måste acceptera för Tisdagen den slaget. Den reella situationen är däremot att det saknas lämpliga jobb 14 december 1976 för dessa grupper av utslagna människor. Också arbetsvården har struk= oo turrationaliserats och stöter ut socialt mindre välanpassade. Socialvården = Etableringsregler går på knäna och har mycket små möjligheter att ägna sig åt behand = för sjukgymnaster, lingsarbete. Sjukvården sysslar mest med frågan om hur man skall avvisa — m.m. alkoholproblematiker från akutmottagnirgarna, där man tycker att de stör. I övrigt upprättar man polikliniker med löpandebandsbehandling, piller och sjukskrivning i stället för samtal och terapi. Avvisar man förslaget innebär det att en grupp människor som inte har någon chans att få jobb tvingas gå på socialhjälp. Med förslaget blir det i alla fall en viss ekonomisk trygghet. Förtidspensioner håller mer och mer på att bli ett arbetsmarknadspolitiskt instrument. Även ganska unga människor förtidspensioneras och döms därmed till ett liv utan meningsfull sysselsättning. Detta måste förändras - men det är arbetslivet som skall förbättras för att det skall kunna bli en verklighet. Att dra in pensionen för människor eller försvåra möjligheten att få förtidspension är något som drabbar bara de utslagna och förändrar i och för sig inte arbetslivet. Vi hamnar därför i den paradoxala situationen att vi samtidigt som vi accepterar förslaget också instämmer i den kritik som riktats mot detsamma. Herr talman! Jag har inget säryrkande, men jag har ansett det vara viktigt att här klargöra vänsterpartiet kommunisternas inställning till den behandling — eller rättare sagt brist på behandling — avseende alkoholproblematikerna som i dag föreligger.

Redan första halvåret medförde reformen att en del privatpraktiker som redan tagit emot 3 000 patientbesök stängde sin praktik fram till halvårsskiftet med åtföljande längre köer för den vårdsökande allmänheten. I motionen 309 har nu fru Troedsson och jag begärt att maximeringen till 3 000 besök skall omprövas, och motivet är naturligtvis att det är långt viktigare att inte i onödan förlänga vårdköerna än att ett begränsat antal läkare till äventyrs skulle tjäna litet mera. I sitt betänkande understryker utskottet det självklara i att det även i framtiden är den offentliga vården som skall prioriteras. Därom råder inga meningsskiljaktigheter. Men utskottet ansluter sig samtidigt till vad 51 vi motionärer framhållit, nämligen att man i största möjliga utsträckning skall ta till vara de läkarresurser som finns. Med tanke på att frågan bör prövas av riksförsäkringsverkets läkarvårdsdelegation avstyrker utskottet bifall till motionen. Det förhållandet att riksförsäkringsverket skall överväga frågan gör att jag trots allt ser positivt på möjligheten att praktisk klokhet skall vinna över byråkratiskt krångel. Herr talman! Jag har inget yrkande utan uttrycker avslutningsvis den förhoppningen att riksförsäkringsverket vid sin behandling av denna fråga skall handla lika klokt som i maj 1975. Måhända räcker det med en förnyad översyn av indelningen i de sex taxegrupperna.

Herr talman! Jag begärde ordet för att kommentera herr Wachtmeisters i Staffanstorp synpunkter. Enär herr Wachtmeister inte ställde något yrkande vill jag bara uttala den förhoppningen, att man i de överläggningar som pågår rörande frågorna om antal läkarbesök osv. skall finna vägar att lösa dessa frågor på ett tillfredsställande sätt. Jag har tidigare yrkat bifall till utskottets hemställan på denna punkt, och jag vidhåller det yrkandet. Så några synpunkter med anledning av herr Franzéns yttrande här i kammaren. Den fråga som han tog upp förtjänar större uppmärksamhet än den har fått i denna debatt. Den stora frågan, sade jag inledningsvis i dag, är ändå möjligheterna till förtidspensionering av människor som har alkoholproblem och som på grund av alkoholmissbruk har fått sin arbetsförmåga i avgörande grad nedsatt. Herr Franzén hade en del erinringar mot detta, men han kom ändå fram till att yrka bifall till utskottets hemställan på denna punkt. - Det var emellertid ett par yttranden som jag gärna skulle vilja stryka under. Det finns anledning att ställa frågan: Hur skall vi kunna förhindra en utveckling mot ökad förbrukning av alkohol i vårt land? De siffror som redovisas i det avseendet är nog så skrämmande, och mycket talar för att det inte blir bättre framöver. Jag framhöll också att här måste något ske ganska snart så att vi får en förändring till stånd. Jag pekade på den förebyggande verksamheten. Får jag emellertid nu i anledning av vad herr Franzén sade påpeka att man löser inte de här problemen med en förtidspensionering. Jag tror inte heller att man, som herr Franzén gjorde, skall använda uttrycket ”skapa glada förtidspensionärer”. Den som förtidspensioneras på grund av alkoholmissbruk och som alltså har alkoholproblem i sådan omfattning att hans arbetsförmåga är nedsatt, har säkerligen dessförinnan tillryggalagt en lång väg fylld av vånda och stor tragik. Tidigare har hälsotillståndet varit avgörande för beviljande av förtidspension. Enligt de bestämmelser som gällt hittills och som daterar sig från år 1948 har man frågat sig vilken orsaken till sjukdomen varit. Den som på grund av alkoholmissbruk fått sin arbetsförmåga nedsatt har bedömts på ett annorlunda sätt en den som av andra skäl haft nedsatt arbetsförmåga. I den socialpolitiska samordningsutredningen kom vi efter en ingående prövning av ärendet till den slutsåtsen, att vid förtidspensionering både det fysiska och det psykiska hälsotillståndet samt möjligheterna för den sjuke att göra en arbetsinsats skulle prövas. Jag vill alltså betona att det är såväl sjukdomens art som möjligheterna att sköta ett arbete som skall vara avgörande skäl för en eventuell förtidspensionering, detta sedan alla rehabiliteringsmöjligheter använts. Det är det nya i lagen, som det finns all anledning att stryka under. Vi får tillfälle att återkomma till de synpunkter som herr Franzén tog upp på orsakerna till alkoholism, samt på hur man skall kunna komma till rätta med dem och finna vägar till att avlägsna alkoholismen. Jag hoppas att vi ganska snabbt skall få ett sådant förslag på riksdagens bord. Jag vet att den utredning som inom socialdepartementet arbetar med dessa frågor håller på att slutföra sitt arbete med förslag till åtgärder och att det skall leda till att en proposition kan framläggas ganska snart. Detta är nödvändigt — här brådskar det verkligen! den det ej vill röstar nej. Etableringsregler den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Det finns bara ett säkert sätt att inte göra något fel, och det är att inte göra någonting alls. Regeringen har nu gjort någonting, och ett fel har uppkommit. Det har vi pekat på i vår motion 1976 77:25. Kärnkraften har fått en mycket stor politisk betydelse; den anses t.o.m. ha avgjort valet. I det läget är det angeläget att frågan handläggs av högsta beslutande instans — riksdag och regering — redan från början och inte nu delegeras för framtida efterprövning. På den punkten kan man möjligen ha haft en annan mening. Det förklarar kanske felet som uppkommit i propositionen. Utifrån vad vi anser vara en högst tvivelaktig princip har sålunda i propositionen förutsatts att intressenterna bakom Forsmarksbolaget skall stå den ekonomiska risken av en framtida regeringsprövning — en prövning som i regeringskretsar förklaras bli så hård att hela den investering som Forsmarksbolaget skall göra skulle bli bortkastad. Nu är emellertid Forsmarksbolaget inte enbart statens företag. Det finns både kommunala och privata delägare. Det fel som vi velat peka på med vår motion är att genom kravet på efterborgen även kommuner och privatföretagare skall stå risken för ett eventuellt framtida snävt beslut av regeringen. Naturligtvis kan den borgerliga regeringen inte vara med om en sådan princip för i varje fall privatföretag. Därför har vi utgått ifrån att ett fel har uppstått, och det har vi förståelse för. Med vår korta motion har vi velat göra ett försynt påpekande om felet. Det har emellertid inte mött utskottsmajoritetens förståelse. ”Utskottet har svårt att följa motionärernas tankegång”, står det i betänkandet på s. 6. Att utskottsmajoriteten lider av en sådan egenhet är verkligen en nyhet för oss. Vi har emellertid nu måst reservera oss, och jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Som framgår av utskottets betänkande har det i vår motion nr 24 felaktigt angivits att 152 milj.kr. anslagits till fortsatt kärnkraftsutbyggnad. Det misstag som vi här har begått ändrar dock ingenting i vår grundinställning till frågan om utbyggnaden av kärnkraft. De allmänna synpunkter och slutsatser som vi har anfört i vår motion kvarstår således. Vi kommer emellertid inte att yrka bifall till motionen, utan vi har i stället lagt fram ett särskilt yrkande, som jag återkommer till. Vpk yrkar således avslag på tilläggspropositionens anslag till vidare kärnkraftsutbyggnad. I stället yrkar vi att dessa pengar tillförs den alternativa energiforskningen. Vidare vill vi att anslag beviljas för åtgärder till alternativ sysselsättning för de anläggningsarbetare som nu ställs inför problem genom de utlovade restriktionerna för kärnkraftverk. Det är dags att äntligen handla med konsekvens i kärnkraftsfrågan. Det ledande regeringspartiet lovade att stoppa kärnkraften. Men nu vill man bevilja pengar till fortsatt utbyggnad — och till råga på allt betala kraftföretagens oförutsedda fördyringar. Regeringen hotar med skärpta villkor för kärnkraftverk. Men man anslår inga pengar för alternativ sysselsättning åt anläggningsarbetarna. Det problemet lämpar man över på kraftföretagen — och de i sin tur lämpar det vidare på arbetarna. Regeringen beviljar anslag åt kärnkraften, som redan fått 1 miljard kr. det senaste året. Men man nöjer sig med den underförsörjning av de alternativa energislagen som kärnkraftsanhängarna av nåder beviljade 1975. Detta är inte bara i direkt strid med vad två av regeringspartierna förut proklamerat. Det är helt i strid med centerns 1975 framförda alternativa forskningsprogram. Man frågar sig: Blir det aldrig något slut på regeringens inkonsekvenser i energifrågan? Skall alla vallöften ställas in ända tills man i detalj genomfört den förra regeringens kärnkraftsprogram? Ett nytt energibeslut skall tas 1978, säger regeringen. Men skall man då bygga sig djupare in i kärnkraftsberoendet innan dess? Det logiska vore ju i stället att säga så här: Vi stoppar utbyggnaden nu och tar en förutsättningslös och kritisk debatt fram till 1978. Vi slutar hota och skrämma byggnadsarbetarna och ordnar i stället nya arbetstillfällen, som är bättre än den nuvarande baracktillvaron. Vi använder tiden fram till 1978 för att ge en injektion åt alternativ energiteknik. Regeringens handlande kan bara tolkas på ett sätt: Kärnkraftsutbygg naden skall fortsätta. Sverige skall ligga i topp, per invånare räknat, då det gäller kärnkraft. Villkorspropositionen är en ny politisk dimridå. Ty man skulle väl inte ge kraftindustrin pengar om man sedan ville hindra den att nyttja anläggningar och materiel som anskaffats för dessa pengar? Med sitt handlande ger regeringen de mest energiska kärnkraftsanhängarna vatten på sin kvarn. Man hindrar därmed den process av självkritik i kärnkraftsfrågan, som man kanske annars skulle ha kunnat få också i det socialdemokratiska partiet. SAP drev 1975 igenom världens relativt sett största kärnkraftsprogram. Per invånare räknat är detta program 1,5 gånger större än USA:s, 3 gånger större än Frankrikes, 6 gånger större än Japans, 13 gånger större än Italiens och 25 gånger större än Sovjetunionens. Detta kallar socialdemokraternas ledning ”en försiktig satsning på kärnkraften”. Varje steg där regeringen låter detta program rulla vidare skapar en ny barriär mot ett kritiskt och förnyande tänkande. Det hindrar en debatt om en ny industripolitik där förädling och hushållning fått ersätta rovdrift, beroende av halvfabrikat och råvaror. Det hindrar ett resonemang om en ekonomisk tillväxt som är folkets, och som inte gagnar profitörernas intressen. Det hindrar en frigörelse av teknik och forskning från den ensidighet och de massiva band som skapades, när kärnkraften fick sitt försprång via intresset att utveckla kärnvapen. Regeringens princip tycks vara: Varje vecka en ny avvikelse, i varje regeringsförslag ett nytt bevis på dubbelmoral. Detta är inte vpk:s princip.

Vpk för sin del tar konsekvenserna av detta.

I propositionen föreslås en med 243,6 miljoner utvidgad medelsram. Det ökade medelsbehovet föranleds till största delen av ökade kostnader, skärpta miljökrav och krav på bättre arbetsförhållanden.

Men — och detta är ett mycket viktigt men, herr talman — detta skall ske först efter särskild framställning till regeringen från verket. När sådan framställning inkommit kommer regeringen att pröva den och eventuellt också ha överläggningar med vattenfallsverket och andra intressenter innan man slutgiltigt fattar beslut om framställningen. Det är självklart, herr talman, att denna prövning i mycket stor utsträckning kommer att bli av politisk art. Det är viktigt att understryka detta, bl.a. med hänsyn till den socialdemokratiska motionen och den argumentering som framförs i den. I vpk-motionen kritiseras förslaget att anvisa ytterligare medel till kärnkraftsutbyggnaden. Det sägs i motionen att den nya regeringen borde i praktisk gärning se till att investeringarna i kärnkraftsprojekt icke ökas. 1975 års kärnkraftsprogram borde helt enkelt inte få rulla vidare, som det heter i vpk-motionen. Till det senare vill jag endast säga att detta kärnkraftsprogram heller icke rullar vidare i oförminskad takt och på oförändrade villkor. Programmet har underkastats betydande restriktioner. Redan de regeringsförslag som vi diskuterar i dag innebär påtagliga åtstramningar i nyssnämnda program. Ett exempel är att Vattenfall fått nej till de 86 milj.kr. till Kärnbränsleförsörjning som verket begärt. Den posten har av vpk i motionen uppenbarligen av misstag — det har herr Söderqvist här medgivit — räknats in i investeringsanslaget för kärnkraftsutbyggnad, som vpk därmed får till 152 milj.kr. och som vpk vill disponera för forskning om och utveckling av andra energislag. Jag tyckte att herr Söderqvist i sitt anförande var väl kategorisk när han sade att den nya regeringen inte var särskilt intresserad av att satsa på forskning om alternativa energikällor. Vi kan notera att redan den gamla regeringen och den gamla riksdagen har satsat ganska betydande belopp på detta, vilket framgår av utskottsbetänkandet som jag i detta sammanhang hänvisar till. Utskottet anser att under förhandenvarande förhållanden — det är framför allt sysselsättningsskäl som kommer in i bilden — måste ytterligare medel anslås till vattenfallsverket för bl.a. pågående arbeten på kärnkraftverk och anskaffning av kärnbränsle. Utskottet har inget att invända mot anslagsberäkningen. För de statliga borgensåtagandena i fråga om kärnkraftverk finns vissa fastställda regler. En viss praxis finns också utvecklad. Det föreligger konsortialavtal mellan Vattenfall och Mellansvensk Kraftgrupp AB, vari fem kraftföretag är delägare. Enligt dessa konsortialavtal om byggande av kärnkraftsaggregat i Forsmark skall anläggningskostnaderna och kostnaderna för den första omgången bränsle i första hand bestridas med aktiekapital och med lån på den allmänna kapitalmarknaden. Lånen skall tas upp mot säkerhet av inteckningar i Forsmarks Kraftgrupp AB:s fasta och lösa egendom eller mot säkerhet som parterna kan ställa i förhållande till sina aktieinnehav. Om lämpliga lån från utomstående inte kan erhållas måste parterna lämna lån till Forsmarksbolaget i proportion till aktieinnehavet. När det gällt lån som detta bolag har tagit upp i utlandet har vattenfallsverket ställt säkerhet för hela lånesumman. De övriga delägarna har därvid ställt garantier för sin andel av säkerheten genom efterborgen. I propositionen sägs — och det är en kärnpunkt i sammanhanget — att de pågående övervägandena om särskilda villkor för de kärnkraftsproducerande företagen, alltså detta som i den allmänna debatten har kallats villkorspropositionen vilken nu har skickats till lagrådet, har skapat osäkerhet på kapitalmarknaden beträffande de kärnkraftsproducerande företagens kreditvärdighet. Det är då ganska naturligt att statens garantiåtaganden för de lån som Forsmarksbolaget i fortsättningen behöver ta upp utvidgas. Förfarandet med primär borgen av vattenfallsverket för hela lånesumman föreslås få tillämpas även för lån som bolaget tar upp — Nr 45 på den svenska kapitalmarknaden. Tisdagen den Jag har svårt att förstå vad det kan vara för skillnad på svenska och Ididecember 1976 utländska långivare. För utländska långivare skall vattenfallsverket teck= I na huvudborgen, och efterborgen skall tecknas av de enskilda intres — Anslag till kraftstasenterna. Samma ordning borde självklart gälla för den svenska lån — tioner m.m. givningen, om man inte anser att vårt lands möjligheter att återbetala lånen är så dåliga att vi måste ge de utländska långivarna bättre säkerhet. Det kan tilläggas — och det visste självfallet inte socialdemokraterna när de skrev motionen, i så fall hade de sannolikt inte skrivit den — att kraftföretagen enligt villkorspropositionen kommer att hållas skadeslösa för vissa engagemang i detta sammanhang. Därmed faller givetvis hela resonemanget om borgen eller efterborgen. Herr Söderqvist sade att regeringen är inkonsekvent — den har inte ett fast program i kärnkraftspolitiken, den gamla politiken rullar vidare, det ledande regeringspartiet har gjort sig skyldigt till löftesbrott etc. De där beskyllningarna har vi hört tidigare, och jag har inte nu anledning att närmare kommentera dem. Jag skall bara kommentera vad han sade om att regeringen inte vill anslå några pengar till alternativa sysselsättningar åt de anläggningsarbetare som eventuellt kan råka i ekonomiska svårigheter. De ekonomiska svårigheterna kommer uppenbarligen om man bryter marschen in i kärnkraftssamhället. Därmed tycker jag att herr Söderqvist — mot bakgrund av de nyssnämnda beskyllningarna — har motsagt sig själv. Men jag försäkrar att i det läge som kan komma att uppstå, att man måste sysselsätta anläggningsarbetare vid kärnkraftsbyggen som inte fullföljs i den utsträckning som var planerat från början, kommer regeringen att vidta sysselsättningsskapande åtgärder för att dessa anläggningsarbetare skall bli omhändertagna på lämpligt sätt. Jag tror inte att herr Söderqvist eller någon annan i denna kammare behöver hysa några som helst tvivel om den saken. Den nya regeringen har redan gett uttryck för att man har intentionen att fullfölja programmet på att utveckla alternativa energikällor och förbättra besparingsmöjligheterna med mycket stora satsningar, något som ger stora energitillskott. Det är för tidigt att här gå in på några detaljer. Jag vill emellertid uppmana herr Söderqvist att mycket noggrant läsa budgetpropositionen i januari — jag tror att han där kommer att finna positiva överraskningar när det gäller satsningen på alternativa energikällor och besparingar. Herr talman! Jag har redan varit inne på att vi inte skall underkänna den tidigare riksdagens och inte heller den tidigare regeringens och den tidigare oppositionens ambitioner. Alla har varit medvetna om nödvändigheten att satsa på alternativa energikällor och besparingar. I utskottsbetänkandet redovisas som sagt på den punkten siffror rörande redan gjorda satsningar. Men det kommer uppenbarligen att göras ännu mycket större insatser, och jag hänvisar till den kommande budgetpropositionen. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till herr Sjönell som företrädare för utskottet med anledning av dels vad han sagt här, dels vad som antytts i propositionen. Om nu staten skall ha ansvaret för en sådan här efterborgen, vad skall man då ha den till? En efterborgen blir ju i så fall meningslös.

Herr talman! Jag vill något bemöta herr Sjönell när han säger att kärnkraftsutbyggnaden inte fortgår med oförminskad fart utan att det har blivit en uppbromsning. Faktum är ju att arbetena i Forsmark, Ringhals och på andra ställen pågår precis som de gjort hela tiden. Som vi alla vet har regeringen sett till att det ordnas med anslag eller borgensförbindelser så att man har det kapital som behövs för att utbyggnaden skall kunna fortsätta. Jag kan alltså inte se att det där är någon skillnad. Sedan hänvisar man som vanligt till villkorspropositionen, som skall kunna klara allt. Dessa stora och dyrbara anläggningar skall alltså byggas färdiga. Sedan överlåts åt de enskilda företagen resp. statens vattenfallsverk att se till att villkoren uppfylls, så att kärnkraftverken kan laddas. Det är ju en helt orimlig situation. Det verkar ju fullständigt galet att man sätter i gång och bygger ut stora och dyrbara anläggningar, som man räknar med inte skall komma till användning. Det är däri som det ologiska i hela denna satsning ligger. Villkorspropositionen anvisar ju inte någon exakt lösning på dessa problem. Om man inte kan få fram upparbetningsanläggningar i tillräcklig mängd - f. n. är antalet sådana anläggningar mycket litet, och vad jag känner till planeras inte någon utbyggnad —- kommer dessa villkor inte att kunna uppfyllas, och då skall inte heller kärnkraftverken få laddas. I det läget står man där med anläggningarna, och hur skall man då göra? Nu har man sagt att de företag som vill dra sig ur kan garanteras ersättning. Jag har inte hört att något kraftföretag velat göra det. Vi får se hur det går. Herr Sjönell talade om vad den föregående regeringen gjort. På s. 5 i betänkandet finns några siffror som bl.a. talar om att riksdagen anvisat 106 milj.kr. för alternativ energiforskning. Men därav är det bara 30 milj.kr. som skall disponeras för alternativa energikällor. Det är en väldigt liten summa — en droppe i havet — jämfört med vad som satsats på kärnkraften. Regeringen har ännu inte angivit hur den alternativa sysselsättningen skall ordnas. Det vore tacknämligt att få se ett förslag till lösning på den frågan i budgetpropositionen. Jag skall med nöje ta del av den efter nyår.
Nr 45 Herr talman! På herr Wåågs fråga om efterborgen vill jag svara att Tisdagen den detta i första hand är ett formellt krav, som har juridisk bakgrund. Det 14 december 1976 är en konsekvent uppföljning av vad som tidigare gällt vid utlandsupplåning. Det är ganska naturligt att tillämpa samma formella förfarande = Anslag till krafistavid upplåning på den svenska marknaden. tioner m.m. Den omständigheten att regeringen enligt villkorspropositionen i betydande utsträckning skall hålla kraftföretag skadeslösa för engagemang som de kan komma att gå in i utan att få fullfölja betyder inte att man skall eller ens har rätt att eftersätta formella bestämmelser, exempelvis borgensbestämmelsen. Villkorspropositionen innebär självfallet inte att kraftföretagen under alla tänkbara förhållanden kommer att hållas skadeslösa. De kommer att hållas skadeslösa i betydande utsträckning, men efterborgen kommer säkerligen att behövas för den händelse man måste pröva extrema fall. Jag kan emellertid inte i dag — villkorspropositionen underkastas f. n. lagrådets prövning — gå in på några juridiska uttalanden om denna proposition. Jag inskränker mig till detta besked till herr Wååg.

Betydande restriktioner har därvidlag uppställts, inte minst av ekonomiskt slag, som innebär att bilden blir helt förändrad beträffande möjligheterna att bygga ut kärnkraften i det här landet. Den saken vill jag mycket starkt slå fast. Sedan kommer herr Söderqvist in på frågan om anläggningarna blir färdigbyggda men av olika omständigheter — främst för att villkoren inte kan uppfyllas — kommer att stå där som något slags monument. Det vore naturligtvis ett ganska uppseendeväckande förhållande. Jag håller med om det. Därför vill jag säga att det inte behöver bli så att de står som monument. Det finns tekniker som redan nu har anvisat hur man på annat sätt skall kunna få användning för dessa stora anläggningar om de inte kan drivas med kärnkraft. Men det är jag inte beredd att diskutera i dag. Det är för tidigt, herr talman. Jag vill bara antyda att det kan finnas lösningar.
Herr talman! Debatten har visat att vad vi numera diskuterar är en formalitet utan innehåll. Utskottets värderade vice ordförande har emellertid, jämte utskottsbetänkandet, övertygat mig på en punkt. Kravet på efterborgen är inte ett misstag — efterborgen således från kommuner och enskilda för risken av ett framtida regeringsbeslut som i förväg har angivits komma att bli mycket snävt. 63 Detta är alltså en medveten och genomtänkt princip och inte ett fel, som vi trodde när vi skrev motionen. Det ger, herr talman, för landets företagare ett något förbryllande intryck.
Herr talman! Regeringen avser tydligen att anläggningarna inte skall användas som kärnkraftverk utan till något annat. Alla som det allra minsta har sysslat med byggenskap vet att uppför man en byggnad för ett ändamål och sedan bygger om den för ett annat så blir det oerhört mycket dyrare. Om man alltså avser att använda de här anläggningarna till något annat än kärnkraftverk så vore det synnerligen lämpligt att direkt bygga dem för dessa andra ändamål. Att färdigställa dem som kärnkraftverk enligt alla konstens principer, vilket vi nu håller på med, för att sedan i en oviss framtid börja bygga om dem innebär ett oerhört slöseri. Vi hade för ganska länge sedan fallet Marviken och det i samband därmed havererade kärnkraftsprogrammet, men det var ju ett bygge i oändligt mycket mindre skala än vad det nu kommer att röra sig om. Jag tycker att det är väldigt ologiskt att bygga anläggningar som man inte ens avser att använda till det ändamål de byggs för. Bygg dem då hellre direkt för den tilltänkta alternativa användningen!
Herr talman! Beträffande herr Wåågs senaste inlägg vill jag säga att efterborgen ingalunda är någon formalitet. Det finns ett formellt inslag i allt sådant som kallas för borgen och som har en juridisk bakgrund, men det har även ett starkt materiellt inslag. Som jag nyss sade, kommer regeringen uppenbarligen inte att hålla kraftföretagen skadeslösa, om de gör helt omöjliga bedömningar och helt vansinniga investeringar. Därför måste efterborgen komma in som ett väsentligt materiellt moment. Sedan sade herr Wååg att landets företagare måste bli förbryllade. Socialdemokraterna har också skrivit i motionen att propositionen är företagsfientlig. Jag måste tillstå att vi har varit något roade över den plötsliga och rörande omsorg om enskilda företagarintressen som har utbrutit på socialdemokratiskt håll. Vi var inte vana vid den omsorgen tidigare, när socialdemokraterna innehade regeringsmakten. Till herr Söderqvist vill jag endast helt kort säga att jag inte har påstått att det skall bli någon ombyggnad av kärnkraftverken, därför att i dag vet vi ingenting om detta. Jag har sagt som svar på en fråga från herr Söderqvist att det måste ändå finnas möjligheter för skickliga tekniker att hitta på alternativ, ifall det blir nödvändigt på grund av utvecklingen. Jag vill sluta med en fråga, som jag vet att herr Söderqvist tyvärr inte kan besvara, eftersom han inte har mer replikrätt, men som vpk kanske kan besvara i något annat sammanhang: Skulle vpk ha någonting emot att satsa även mycket stora pengar på att bygga om kärnkraftverk till ett annat slags drift som är ofarlig? Är det en så oerhört motbjudande tanke att satsa stora pengar på detta, när ett kärnkraftsprogram har be — Nr 45 slutats i det förflutna som varken vpk eller vi eller andra i dag vill vara

Jag har tidigare i en interpellationsdebatt med energiministern undrat hur man inom kraftbolagen skall kunna veta om den i energifrågorna så oeniga regeringen i efterhand godkänner de lösningar på säkerhetsfrågorna som man kommer fram till. Det är fel, menar jag, att ställa kraftbolagen till svars för att de inte i förväg kan tolka regeringens intentioner beträffande säkerhetsfrågorna. Näringsutskottet finner inte skäl för att staten skall avstå från efterborgen av övriga delägare. Man lägger här på kommuner och enskilda företag ett ansvar för kärnkraftsbyggandet, som rätteligen borde åvila regeringen. Det är ju ändå efter beslut av regering och riksdag som vår energiförsörjning har byggts ut och skall fortsätta att byggas ut. Nu säger herr Sjönell här i debatten att kraftföretagen skall hållas skadeslösa, enligt den villkorsproposition som kommer att läggas fram i vår. Av de pressuttalanden som gjorts har jag dock fått den uppfattningen att det bara gällde till lagens ikraftträdande; om bolagen därefter fortsätter att bygga, så får de själva ta de ekonomiska riskerna. Jag är glad om denna min uppfattning har varit felaktig. I sitt senaste inlägg reducerade ju herr Sjönell betydligt det intryck man fick av hans första påstående, när det gällde att hålla kraftföretagen skadeslösa. Lagrådsremissen av den s.k. villkorspropositionen preciserar nu de krav som ställs på kraftföretagen när det gäller hanteringen av använt kärnbränsle och avfall. Det är hårda villkor som ställs upp, men enligt Vattenfalls och kraftbolagens bedömningar går de att uppfylla. Därmed skulle den försiktiga utbyggnad av kärnkraften som tidigare beslutats kunna fullföljas. Som vanligt ger dock den nya regeringens formuleringskonst anledning till motsägande tolkningar. Regeringens ledamöter har själva olika uppfattningar om möjligheterna att klara säkerhetskraven. Ett är dock säkert, nämligen att villkorspropositionen kommer att försena, försvåra och fördyra kärnkraftsutbyggnaden. Det blir tillfälle att återkomma i denna fråga vid riksdagsbehandlingen av den propositionen, men vad jag redan nu vill reagera mot är att regeringen — eller kanske rättare sagt centerpartiet — forcerar fram nödlösningar i säkerhetsfrågorna. Bättre lösningar skulle säkert kunna uppnås, om man fick längre tid på sig och om man kunde utnyttja den intensiva forskning och utveckling som pågår inom detta område här hemma och ute i världen. Med de påtalade bristerna medger ändå tilläggspropositionen att bygget fortsätter vid kärnkraftverket i Forsmark. Man får också det intrycket att villkorspropositionen inger vissa förhoppningar om att få fullfölja ar 65 betena med åtminstone de två första aggregaten. Jag menar då också laddningen, som ju måste vara en förutsättning om det skall vara någon mening med att fortsätta att satsa pengar och göra arbetsinsatser. Den malande oron för sysselsättningen bland de över 2 700 man som är sysselsatta vid Forsmark kan därför sägas ha lagt sig något. Man kan ju inte heller gå omkring och vara orolig för jämnan. Ovissheten kvarstår dock för alla berörda parter, inte minst då för driftspersonalen. Kommunen är inte heller säker på vilken utveckling man skall planera för. Byggnadsarbetareförbundets krav till regeringen på full ekonomisk gottgörelse om ett kärnkraftsbygge avbryts förefaller i hög grad rimligt. Vad man nu frågar sig uppe i Forsmark är vad som händer med det tredje aggregatet, där arbetena har påbörjats. I tilläggsbudgeten säger visserligen statsrådet Johansson att den ökade upplåning som kan komma att avse det tredje kärnkraftsblocket inryms inom den befintliga ramen, men i en intervju om de nya säkerhetsvillkoren uttalar sig statsminister Fälldin som vanligt högst orakelmässigt. Är marschen in i kärnkraftssamhället tillfälligt eller definitivt stoppad, och vad menar centern med kärnkraftssamhälle? Avser man fler än 13 aggregat — som inget parti har förordat — eller går gränsen vid 6, 11, 12 eller 13 aggregat? Vi kanske kan få svaren på de frågorna fram i vår — eller kan möjligen herr Sjönell upplysa om det nu? Han har ju i debatten i dag sagt att det skall bli ett annat kärnkraftsprogram. Det vore då intressant att höra om det innebär några aggregat och i så fall hur många man kan tillåta i ett sådant program. Om det tredje aggregatet i Forsmark stoppas, så betyder det att 300-400 arbetare ställs utan jobb. Deras situation måste också tas med i bilden, när regeringen enligt villkorspropositionen skall uppta förhandlingar med berörda kraftföretag. Det inverkar också givetvis på den kommunala planeringen. Men vi får som sagt tillfälle att återkomma till de här frågorna.

Herr talman! Tillåt mig bara att göra några randanmärkningar. Det måste vara uppenbart för den här kammarens ledamöter att det är en delvis annorlunda energipolitik som nu håller på att ta form. Man kan uttrycka det så att vi allihopa borde ha ett behov av, och den nya regeringen har också tagit fasta på detta, att stanna upp ett tag och framför allt se över avfallshanteringen och problemen med denna.

I och med att villkorspropositionen nu har lämnats till lagrådet, för att senare läggas på riksdagens bord, Nr 45 har också, såvitt jag kan bedöma, kravet på att se över avfallshanteringen Tisdagen den och att noga pröva säkerhetsriskerna därvidlag samt kravet på hand 14 december 1976 lingsfrihet kombinerats. Jag vill inte på något sätt föregripa hur den här = propositionen, när den en gång har blivit lag i riksdagen, kommer att = Anslag till kraftstatolkas av de berörda intressenterna. Men det är min absoluta uppfattning = tioner m.m. att där ändå kommer att skapas ett utrymme för bibehållande av handlingsfriheten. Det är alldeles riktigt som herr Sjönell sagt att det är fråga om en uppdelning mellan de kostnader som ett företag har lagt ned före lagens ikraftträdande och de som kommer efteråt. Senare i vår får vi anledning att se närmare på den saken. Propositionen innehåller regler om ersättning under bägge dessa tidsskeden. Allting beror på huruvida reaktorinnehavaren upplever det som uppenbart att de här villkoren kan uppfyllas eller inte. Har man arbetat i ett läge där villkoren inte varit entydiga vare sig i den ena eller den andra riktningen, utsägs ganska klart i propositionen att ersättning skall kunna utgå för nedlagda kostnader. Detta är helt rimligt i ett läge, där vi förnyat skall studera och närmare analysera de här frågorna. Därvid kommer ju inte, herr Wååg, enskilda politikers utta!anden att vara vägledande för huruvida villkoren kommer att kunna uppfyllas eller inte. Där är vi — vare sig det gäller statsministern, energiministern, herr Sjönell, herr Wååg eller jag — så länge vi inte stöder oss på objektiva vetenskapliga fakta hela tiden ute på trons grund. Så till frågan om efterborgen. I och för sig förstår jag att motionen skrevs, eftersom läget var mycket oklart, innan villkorspropositionen presenterades. Å andra sidan är ju reservationen helt obegriplig, ty skulle vi bifalla reservationen, skulle vi ju för framtida investeringar, om det nu är privata intressenter som gör dem, i alla tänkbara lägen lämna en hundraprocentig statlig garanti för att kostnaderna kommer att täckas. Märk väl, vi har en atomenergilag som rent allmänt reglerar det här området. Villkorspropositionen inför nya bestämmelser för själva avfallshanteringen som inte explicit reglerats av atomenergilagen. Men om vi helt slopar kravet på efterborgen, har vi på något sätt skapat en total säkerhet för alla eventualiteter för en reaktorbyggare på den privata sidan att få sina kostnader täckta, och det kan rimligtvis inte vara meningen, oavsett hur man nu ser på de nya villkoren. Det är rimligt att man klarar ut ersättningsreglerna om statsmakterna, som de nu är på väg att göra, bestämmer helt nya regler och villkor för verksamheten ett antal år sedan koncession har givits. Men det kan ju uppkomma säkerhetsproblem, hanteringsproblem, problem vid normaldrift osv. i framtiden, som inte alls har med avfallsproblemen att göra utan med andra typer av säkerhetsproblem. Att då helt slopa kravet på efterborgen tycker inte jag kan vara konsekvent. Det vore en sakligt oriktig väg att hantera ärendet. Därför menar jag att det är fullt konsekvent att ha kvar kravet på efterborgen och att i den situation som nu råder komplettera med ersättningsregler i den form som villkors 67 Till sist, herr talman, bara några ord till herr Söderqvist: Pengar är inte det enda som behövs för att få fram kvalitativt god energiforskning — det tror jag att alla vi som arbetat med frågor om energiforskning under de gångna ett och ett halvt åren kan intyga. Det finns i dag överskott på pengar inom givna medelsramar därför att det inte finns tillräckligt många goda projekt framtagna. Det tar tid att organisera den här forskningen, tid att utbilda folk som kan bedriva bra forskning och som kan lägga fram bra alternativ. Det är ganska poänglöst, tycker jag, en demonstration för galleriet att kräva 60-70 nya miljoner. De kommer ändå aldrig att kunna användas inom den givna tidsperioden.
Herr talman! Jag vill säga till herr Wijkman att det vi har talat om i vår motion och i reservationen är efterborgen för i politisk ordning fattade beslut. Och ni som här har talat i frågan har tidigare varit med om att staten skall ikläda sig ansvaret för de politiska besluten. Därför tycker jag att vi egentligen diskuterar om samma sak utifrån olika utgångspunkter. Sedan något som kanske är en petitess i sammanhanget. Herr Wijkman sade att vi inte skulle hänga upp oss på att enskilda politiker hade talat om en snäv prövning. Då är vi återigen inne på den gamla diskussionsfrågan, som det resonerats om i pressen och på andra håll: Är ett statsråd att betrakta som en enskild politiker? Vi menar det inte, men det kanske läggs andra värderingar på det numera.

Herr talman! Det är möjligt, herr Wååg, att vi diskuterar formaliteter, men såsom reservationen är skriven är den applicerbar även på rent normala händelser — nya säkerhetsnormer t.ex. — som kan bli aktuella mot bakgrund av den sedan 1956 gällande atomenergilagen. Mot den bakgrunden vore det felaktigt rent sakligt att stödja reservationen. Men jag förstår naturligtvis i vilken anda motionen har skrivits. Till sist: Jag har aldrig sagt att en enskild politiker som samtidigt är statsråd kan frikopplas från sin roll och sitt ansvar. Tvärtom! Men så länge vi — oavsett om vi sitter i regeringen eller inte — som personer och politiker uttalar oss om huruvida vi tror att det går att uppfylla de nya avfallshanteringsvillkoren eller inte är det tro, det är inte vetande. Om villkoren kan uppfyllas måste objektivt konstateras utifrån vetenskapliga rön och/eller inträffade händelser. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.